Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Jag har med formuleringen i frågan försökt få flera sidor av samma problem belysta. Justitieministern säger i svaret, som inte är särskilt detaljrikt, att det kommer att göras en totalbedömning. Jag menar att Clark Olofsson själv kan ta initiativ och därmed försöka påverka sin situation genom att lämna sådana upplysningar att klarhet vinnes beträffande de saknade penningbeloppen. Motiv för ett sådant handlande saknas ju inte, och det är f. ö. det mest naturliga att initiativet i den nu uppkomna situationen kommer från honom. Ett annat sätt att aktualisera frågan är naturligtvis att frigivningen ges ett visst förbehåll, och att Olofsson då visar sig villig medverka till att klarhet vinnes i ärendet. Slutligen kan man också tänka sig vad som borde hända om Clark Olofsson över huvud taget inte vill medverka till att bringa klarhet i ärendet. Frågan om penningbeloppen kan alltså aktualiseras på flera sätt. Om och hur detta sker bör enligt väldigt många människors mening ha med utgången av Olofssons nådeansökan att göra. De flesta människor ifrågasätter inte Olofssons vilja att i samband med att han börjar studier vid journalisthögskolan ta avstånd från en tidigare orosfylld livsföring och också direkt brottslig verksamhet. Enligt min mening kan såväl en bred allmänhets som Clark Olofssons egen tilltro till samhället som rättsvårdare förändras, om inte ansträngningar görs för att vinna klarhet beträffande de saknade penningbeloppen just i detta sammanhang. Allt talar för att Olofsson kommer att bli en bra elev vid journalisthögskolan. Detta kommer i sin tur att medföra goda förutsättningar för honom att i framtiden ha ett vanligt civilt yrke liksom att detta kommer att ge honom en god försörjning. Mot bakgrund av Clark Olofssons vilja att anpassa sig till en normal yrkesutbildning och sedermera ett normalt arbete ter det sig enligt min mening närmast stötande att tänka sig att Olofsson med samhällets goda minne i sin nya livssituation eventuellt skulle ha tillgång till undangömda penningbelopp av kanske inte obetydlig storlek från sin tidigare verksamhet. Ett sådant förhållande är självklart inte till gagn för Clark Olofsson. Således kan man inte förbise att såväl Olofssons tilltro till samhället som en bred allmänhets tilltro till honom skulle vinna på att frågan om de undangömda penningbeloppen just i detta sammanhang kom att klaras upp. Jag ber att få tacka för det svar som har lämnats. Jag kan inte tolka det annorlunda än att totalbedömningen som nämns i svaret inrymmer just de aspekter som jag har pekat på.

Herr talman! Ingrid Sundberg har frågat mig om jag anser att särskilda krav på lämplighet och utbildning bör ställas på person som anvisas beredskapsarbete inom vårdsektorn och om i så fall särskilda riktlinjer kommer att utges till stöd för de lokala arbetsförmedlingarna. En av de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som regeringen satt in för att motverka arbetslöshet bland främst ungdomar är beredskapsarbeten. I december 1978 hade ca 4 500 ungdomar under 25 år beredskapsarbete inom vårdsektorn. Till kommunala och landstingskommunala beredskapsarbeten utgår statsbidrag med 75 926 av de totala lönekostnaderna. Rutinerna för anordnande av beredskapsarbete är sådana att resp. arbets givare till arbetsförmedlingen anmäler ett eller flera arbeten som lämpar sig som beredskapsarbete. En beskrivning av arbetsuppgifterna och eventuella krav på utbildning eller erfarenhet lämnas samtidigt till förmedlingen: Denna söker därefter att till resp. arbete anvisa de arbetssökande som har intresse och fallenhet för aktuella arbetsuppgifter. Inte sällan har man därvid ett aktivt stöd från anordnaren för att lättare kunna bedöma vad arbetet i fråga kräver. I likhet med alla andra som anställs på en arbetsplats skall de som anvisas beredskapsarbete ges ordentlig introduktion och nödvändig utbildning. Med hänsyn till att många av de ungdomar som anvisas beredskapsarbete har begränsad arbetslivserfarenhet utgår ett särskilt statsbidrag på 75 90 till kommunala och landstingskommunala anordnare för de extrainsatser av utbildning och handledning som kan vara motiverade. Hur omfattande denna utbildning och handledning skall vara avgörs av anordnaren. Enligt vad jag erfarit avser Landstingsförbundet ta initiativ till en översyn av de rutiner som gäller för mottagning av de många unga och ofta oerfarna medarbetarna inom vårdsektorn. Att på förhand ställa upp krav på viss utbildning är enligt min mening svårt eftersom arbetsuppgifterna inom vårdsektorn har starkt skiftande innehåll. Jag vill i sammanhanget betona att de ungdomar som arbetar inom vårdsektorn utför ett uppskattat och värdefullt arbete, vare sig de är fast anställda eller har ett beredskapsarbete. Det är min övertygelse att en djupt tragisk händelse som nu inträffat inte av någon kan tas till intäkt för att misskreditera vare sig de ungdomar som har beredskapsarbete eller verksamheten som sådan.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Låt mig för att undvika missförstånd redan från början säga att jag helt instämmer med slutet av Rolf Wirténs svar, att det gäller att icke misskreditera beredskapsarbetarna som sådana. Vi erkänner de goda insatser som de flesta ungdomar gör här. Flera av kammarens ledamöter har ställt frågor till sjukvårdsministern med anledning av händelserna på Östra sjukhuset i Malmö, de i dagens läge 28 kända morden och ett antal mordförsök. Min fråga ställdes till arbetsmarknadsministern därför att jag har funnit det obegripligt att man vid förmedling av personal som skall handha människor som är mycket vårdbehövande har varit så likgiltig för vem man anställer och hur den anställde klarar sin uppgift. Låt oss bara tänka att dödsfallen hade inträffat vid en barnstuga eller på ett sjukhus vid vak. Nu har det uppdagats att den 18-årige yngling det här gäller en tid har vikarierat på Värnhems sjukhem i Malmö. Polisen har börjat undersökningar där, särskilt med hänsyn till de dödsfall som inträffat. När han slutade fick han ett anställningsintyg, där han utan angivande av speciella skäl förklarades olämplig som vårdare. Anställningen på Östra sjukhuset gick genom länsarbetsnämnden. Ynglingen talade inte om att han tidigare arbetat inom sjukvården. Man säger att hade han gjort det hade man hört efter om det funnits några kommentarer till det arbetet. Vet arbetsmarknadsministern om man i detta speciella fall eller över huvud taget vid länsarbetsnämnden i Malmö frågar ungdomar om de tidigare har arbetat inom vården när man anställer dem till så känsliga arbetsuppgifter? Eller är man så angelägen att över huvud taget kunna placera ungdomarna att man inte tar hänsyn till de arbetsuppgifter som väntar dem? Förr tog man hänsyn till och följde upp vad människor, unga och gamla, som sökte arbete hade gjort under olika perioder. I dag är väl rutinen den, har jag en känsla av, att man inte ens frågar. Tycker inte arbetsmarknadsministern att man här skulle kunna gå ut med direktiv till länsarbetsnämnderna om hur de skall förfara? Jag vill också här passa på att fråga om arbetsmarknadsministern vet om de initiativ som nu tas av Landstingsförbundet också kommer att gälla dem som söker anställning för vård av barn. Jag tycker att det är en mycket viktig fråga. Sedan kan man naturligtvis vara glad över att det i alla fall har tagits initiativ i detta avseende. Det är kanske det enda goda som kommit ut av de djupt tragiska händelserna i Malmö.
Herr talman! Jag noterar att Ingrid Sundberg och jag har samma uppfattning om beredskapsarbetena och särskilt de ungdomars insatser som det gäller i den här frågan. Deras insatser inom sjukvården är av stor betydelse, och det är vi eniga om. Det är inte någon som ifrågasätter den fortsatta verksamheten som sådan. Vad det gäller är själva anställningsförfarandet, som Ingrid Sundberg ställde ett par följdfrågor om. Jag vill bara deklarera att det intyg som har figurerat inte har tagit upp något om lämplighet i fråga om vårdarbete. Det gällde i stället arbetskapaciteten som sådan. Intyget är inte heller känt för förmedlingspersonalen, utan det har gått till någon av de centrala instanserna inom landstingets sjukvårdsadministration. Arbetsförmedlingen kan alltså inte läggas något till last i det här sammanhanget. Den fråga som Ingrid Sundberg nu reste var om man frågar ungdomar som vill ha beredskapsarbete om de tjänstgjort inom sjukvården tidigare. Om man gör det och får svaret ja borde det rimligen innebära att det finns en erfarenhet som är lämplig att ta fasta på vid anvisning av beredskapsarbete inom vårdsektorn. Detta förutsatt att det inte föreligger någon direkt kritik. Och någon sådan kritik var som sagt inte känd i det här fallet vad gällde lämpligheten för vårdarbete.
Herr talman! Om den som söker arbete svarar att han haft anställning inom vårdarbete tidigare och det gäller en arbetsuppgift som kan vara känslig och svår för många unga är min fråga: Tar man då reda på hur detta vårdarbete tidigare utförts? I det här fallet sade arbetsmarknadsministern att arbetsintyget som lämnats efter den första anställningen inte förklarade att personen i fråga var olämplig som vårdare. Jag har sett en kopia av intyget i en tidning, och det är möjligt att arbetsmarknadsministern har rätt. Men om man haft ett vårdarbete och uttalandet är att arbetsuppgifterna inte utförts tillfredsställande eller vad det än gäller, så måste i alla fall arbetsuppgifterna kopplas samman med vårdarbete, eftersom det är det som den anställde utfört. Vad som intresserar mig är: Gör man i sådana här fall en kontroll av hur tidigare vårdarbete utförts? Jag är medveten om att detta kanske inte behöver gälla allt vårdarbete. Men det bör gälla vård av barn och vård av gamla och sjuka. Jag vet att man gör en sådan rutinkontroll när det gäller läkare och sjukvårdspersonal, men hur är det när det gäller dem som får arbetet genom länsarbetsnämnderna?
Herr talman! Att förmedlingspersonalen skulle gå ut och göra en aktiv undersökning av hur tidigare beredskapsarbeten utförts tycker jag är att lägga bördan på fel ställe. Som framgick av mitt svar är det anordnaren som har huvudansvaret. Om det finns tidigare erfarenheter som talar emot att en person anställs i ett visst beredskapsarbete skall förmedlingen underrättas om att personen inte anses lämplig att placeras på ett sådant jobb. Då har förmedlaren självklart skyldighet att ta hänsyn till de synpunkterna. Det måste vara anordnaren som bär huvudansvaret för att slå larm, om tidigare erfarenheter pekar på att en person inte är lämplig.
Herr talman! Det kan vara att anordnaren slår larm, men det intressanta i detta fall är om man från arbetsförmedlande organ meddelar anordnare att denna person har arbetat med vård tidigare eller icke har gjort det. För anordnaren, som med statsbidrag blir anvisad ungdomar för beredskapsarbete, är det ofta praktiskt taget omöjligt att när den anställde redan har börjat göra sådana här efterforskningar. Det intressanta är alltså: Är de arbetsförmedlande organen skyldiga att ställa en fråga om den arbetssökande har arbetat inom vårdområdet tidigare och att förmedla denna uppgift till anordnaren?
Herr talman! Jag känner inte till om det finns någon skyldighet i instruktion att ställa denna fråga om vårdarbete har förekommit tidigare. Nu kommer Landstingsförbundet att se över det här, och vi får se vad man kommer fram till. Men jag vidhåller att om anordnaren har kännedom om att det är fråga om en olämplig person, så är det anordnarens skyldighet att tala om detta för förmedlaren, och då kommer man inte heller att placera denna person på ett sådant arbete.
Herr talman! Thure Jadestig har frågat mig om jag vill bekräfta att målet för samhällets alkoholpolitik ligger fast såsom det har formulerats i skatteutskottets betänkande 1976/77:40. Svaret är ja.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det korta svaret. Detta ja har verkligen stor betydelse. Statsrådet har måhända inte klart för sig anledningen till min frågeställning, dvs. de bakomliggande skälen. Men detta får inte vara en fråga om lek med ord. Det är betydligt allvarligare än så. Utgångspunkten är den skrivning som finns på s. 13 i budgetpropositionen, bil. 8, som står under statsrådets ansvarsområde. Där fanns anledning till oro, då statsrådet medverkade till en glidande skrivning. Statsrådets skrivning talar om att ”undanröja orsakerna till missbruk av alkohol och att motverka ett bruk som leder till skador”. Låt mig notera att skatteutskottets betänkande, vars skrivning blev riksdagens enhälliga beslut i april 1977, angav tonen för den samhälleliga målsättningen.

Målsättningen är sålunda inte enbart en fråga om åtgärder mot missbruk, utan också en fråga om fleråriga insatser som syftar till att begränsa den totala alkoholkonsumtionen, dvs. åtgärder mot alkoholbruket. Jag tycker att svaret är glädjande. Det bör ge en tolkning för framtiden, och det är av den anledningen som detta ja har en stor betydelse.

Herr talman! Jag måste erkänna att jag blev en aning förvånad när jag fick denna fråga. Det borde vara självklart att riksdagens beslut ligger fast om ingenting annat sägs. Och det är särskilt självklart att folkpartiet håller på detta beslut, som ju avspeglar en målsättning som folkpartiet, såvitt jag vet, tidigare än något annat parti har uttalat — i vart fall tidigare än socialdemokraterna. Men om det har varit något missförstånd är jag glad att det är utrett nu. Det kan inte vara så, att man måste upprepa alla beslut i alla sammanhang, för att undvika att bli beskylld för att gå ifrån riksdagens beslut. I detta sammanhang är det särskilt förvånande, eftersom förra årets budgetproposition innehöll en formulering, med hänvisning till beslutet, som överensstämde praktiskt taget ordagrant med den i år. Men då ställdes inga frågor. Jag undrar om inte en del av bakgrunden till Thure Jadestigs fråga helt enkelt är att det är valår i år och att man därför tar upp den här typen av debatt. Jag skulle vilja föreslå att vi inte för en sådan diskussion om formuleringar och att vi avhåller oss från misstänkliggöranden. Sådant gagnar inte förtroendet för vare sig alkoholpolitiken eller politikerna. Men det kunde vara bra att få ett besked om var socialdemokraterna står i den här frågan. Såvitt jag vet fattade man ett beslut på partikongressen i höstas som innebar att målet för samhällets alkoholpolitik skall vara att nedbringa den totala, alltför höga alkoholkonsumtionen. Det tycker jag var ett bra beslut — jag har visserligen inte märkt att socialdemokraterna intagit den ståndpunkten tidigare, men jag tycker det är utmärkt att man nu har gjort det. Om jag skulle föra samma typ av debatt som Thure Jadestig, skulle jag fråga varför inte partikongressens formulering finns med i socialdemokraternas partimotion till årets riksdag. Jag har inte kunnat finna den där, utan där finns andra formuleringar. Jag vill emellertid inte föra en sådan debatt, utan jag utgår från att ni står fast vid det beslut som ni fattade vid partikongressen i höstas.
Herr talman! Politiska handlingsprogram som folkpartiet presenterade i samband med förra årets valrörelse är en sak, och den regeringspolitik som man för i dag är en annan. När det gäller socialdemokratin och dess insatser på det här området vill jag säga att vi har väckt en partimotion som är inriktad just på de frågor vi nu diskuterar. I den föreslår vi fleråriga insatser som har till syfte att begränsa den totala alkoholkonsumtionen, bl.a. åtgärder för att komma åt alkoholmissbruket. Det vore glädjande om vi kunde få en majoritet i riksdagen att stödja den motionen. Min frågeställning grundar sig faktiskt inte på partipolitiska skäl utan på den oklarhet i fråga om tolkningen av budgetpropositionen som visat sig vara rådande inom statliga verk. Det är då inte ointressant vilket ställningstagande en ny regering gör i dessa frågor.

296, och anförde: Herr talman! Herr Måbrink har — mot bakgrund av citat ur ett anförande jag höll under mitt besök i USA nyligen — frågat mig på vilket sätt den amerikanske presidentens politik utgjort ett stöd för förtryckta människor. Det är uppenbart att den amerikanska utrikespolitiken under president Carter i högre grad än tidigare präglats av en strävan att främja mänskliga rättigheter. Det gäller inte minst södra Afrika — som mitt anförande i Atlanta väsentligen handlade om — där USA, särskilt genom sin FN-ambassadör, bl.a. nu spelat en pådrivande roll för Namibias frigörelse.

Herr talman! Varje statsman som i praktisk handling ställer upp till försvar för de mänskliga frioch rättigheterna, var än i världen dessa förtrampas, bör hyllas och också erhålla allt stöd som är möjligt. Nu är tyvärr antalet sådana statsmän mycket begränsat. Däremot är antalet frasmakare betydligt fler, och bland dessa befinner sig president Carter. President Carters meritlista under åren som USA:s president är sannerligen inte sådan, att han av Sveriges statsminister bör bli föremål för sådana hyllningar som förekom i det tal Ola Ullsten höll i Atlanta den 16 januari i år. Jag skall ange några saker ur meritlistan: 1. Antalet människor i USA som lever på eller under existensminimum ökar ständigt. President Carters nyss framlagda budget kommer att ytterligare öka detta antal. 2. Carter var den president som hyllade shahen i Iran, när denne förra året mejade ner tusentals civila iranier, iranier som krävde just demokratiska frioch rättigheter. 3. President Carter är den som är direkt ansvarig för att praktiskt taget alla länder i Latinamerika — det rör sig om några få undantag — lider under brutala terrorregimer. Det är USA som förser dessa bödlar med vapen både för militärt och för polisiärt bruk. 4. Den enorma exploateringen av Amazonas och utrotningen av dess urbefolkning sker med direkt amerikanskt engagemang. 5. Befolkningen på ön Guam håller nu på att mista sin kultur och sin nationella identitet på grund av USA:s militära dominans där. 6. Carter vägrar Vietnam det krigsskadestånd som USA så högtidligt förpliktat sig att betala som en liten kompensation för det oändliga lidande som USA åsamkat detta land. Så ser en frasmakares meritlista ut. Den skulle kunna göras oändligt mycket längre. Att sedan Sveriges statsminister kan uttala att denna politik har ingett hopp bland förtryckta människor runt om i världen — observera detta, herr statsminister, runt om i världen, för det gällde inte bara södra Afrika — säger, enligt min mening, en hel del om Ola Ullsten.

Herr talman! Får jag först säga att jag inte har uttalat mig om den amerikanska inrikespolitiken. Där har president Carter samma problem som vi här hemma. Man vill i USA dra ner på ett stort budgetunderskott, och det har president Carter försökt att klara av med metoder som vi för vår del har avvisat trots, som bekant, enträgna krav från olika håll på att vi skulle använda dem. När det gäller det som jag talade om, dvs. utrikespolitiken, förbehåller vi oss fortfarande rätten att kritisera USA, när vi anser att USA för en utrikespolitik som vi inte kan uppskatta. Men vi förbehåller oss också rätten att uttala oss positivt, när det i den amerikanska utrikespolitiken sker någonting som vi bedömer som positivt. Dit hör förvisso det hårda engagemanget för att åstadkomma en lösning i södra Afrika och också ansträngningarna att få till stånd en uppgörelse i Mellanöstern. Det finns även andra exempel. Den här attityden, att kritisera eller säga någonting positivt beroende på vad vi tycker det finns anledning till, har vi gentemot alla stormakter. Men här föreställer jag mig att det finns en väsentlig skillnad mellan mig och Bertil Måbrink.

Herr talman! Det sista Ola Ullsten sade, det som skulle vara en kvickhet, är typiskt för politiker som inte har riktigt rent mjöl i påsen. Då drar man till med sådana där billiga argument. Ola Ullsten sade att vi också förbehåller oss rätten att kritisera USA. Ja, men hur skall man kunna göra det när nu Ola Ullsten, Sveriges statsminister, har stått i Atlanta och strött massor med rosor över den amerikanska politiken? Ola Ullsten sade ju att den amerikanska politiken inger hopp för förtryckta runt om i världen. Det måste då vara mycket svårt att kritisera i fortsättningen. Låt mig sedan säga några ord beträffande södra Afrika. Inte är det, Ola Ullsten, ett amerikanskt initiativ som gjort att man nu från USA:s sida ställer upp på den färgade befolkningsmajoritetens sida. Rasistregimernas politik och terror har ju blivit så brutal att det är omöjligt för regimerna att i längden fortbestå, och därför har USA tvingats att ta en annan ställning. Dessutom har frontstaterna haft stor betydelse. Det är detta som tvingat USA att ändra ståndpunkt. Vi kan ta det andra exemplet, Iran. Det var bara för en månad sedan som USA vände och började släppa sitt stöd åt den brutale shahen. Och varför gjorde USA det? Jo, därför att förhållandena helt plötsligt var så uppenbara för hela världsopinionen att om USA skulle ha fortsatt ge sitt stöd till shahen hade landet fullständigt tappat ansiktet inför hela denna världsopinion. Så enkelt är det, Ola Ullsten.
Herr talman! Jag har inte gått in på någon bakgrund till händelserna i södra Afrika. Jag har bara noterat att den amerikanska politiken just nu går ut på att försöka hitta en lösning. Jag uppskattar de initiativen, som inte USA är ensamt om. Jag beklagar att Bertil Måbrink anser att man skall totalt negligera de ansträngningar som görs för att åstadkomma ett fritt Namibia. När det gäller Iran kan jag inte påminna mig att jag över huvud taget har uttalat mig om USA:s politik visavi det landet.
Herr talman! Det är verkligen upprörande hur Ola Ullsten nu försöker springa undan hela problematiken. Ola Ullsten har sagt i sitt tal att den amerikanske presidentens politik i kampen för de mänskliga frioch rättigheterna har ingett hopp hos alla förtryckta runt om i världen! Det är det Ni sagt i detta tal. Då måste man väl ta in Iran, Latinamerika och alla de områden, stater och länder där befolkningsmajoriteterna lider under ett fruktansvärt förtryck, och det förtrycket kan utövas tack vare det aktiva stödet från USA. Det är detta jag tagit upp. Jag har frågat hur Ola Ullsten kan stå och säga något sådant som det han sade i Atlanta, där han framhöll USA och USA:s president mer eller mindre som förkämpar för demokratiska frioch rättigheter i världen.
Herr talman! Om Bertil Måbrink hade gjort sig besvär med att läsa alla de åtta rader i ett sju sidor långt tal som det här handlar om och inte bara en mening skulle han ha uppfattat att vad jag där talade om är att det har skett en förändring i den amerikanska attityden till mänskliga rättigheter. Det innebär på inget sätt något friskrivande av den amerikanska utrikespolitiken som den förts tidigare. Det innebär inte heller att vi tar ställning till förmån för den amerikanska utrikespolitiken i alla avseenden som den förs nu, men vi gör det i positiv mening på några punkter, som jag just har nämnt, nämligen ansträngningarna i södra Afrika, Mellersta Östern och i några andra sammanhang. Det är vad det handlar om, Bertil Måbrink. Att sedan Bertil Måbrink säkert under alla förhållanden kommer att hitta anledning att kritisera den stormakt vi just nu talar om tror jag inte att jag någonsin kan göra någonting åt.

Jag är också positiv till de förändringar som sker i södra Afrika, men de äger inte rum tack vare USA och dess president utan tack vare de färgades egen kamp och frontstaternas aktiva stöd. Det i sin tur har tvingat USA att ändra inställning för att man inte också där helt skulle tappa ansiktet.
Herr talman! Det har skett en förändring i den amerikanska demokratin sedan Vietnamtiden och Watergateskandalerna. Det är det jag har påpekat, och jag beklagar att Bertil Måbrink inte har upptäckt någonting av detta.
Herr talman! Jag vill då bara be statsminister Ullsten att ge konkreta exempel på detta. Jag har redovisat konkreta exempel på motsatsen. I Latinamerika sker ingen förbättring, Ola Ullsten, utan en försämring.

Herr talman! Socialdemokratisk politik för barn och ungdom har bl.a. som mål att ge alla barn goda och likvärdiga uppväxtvillkor i ett samhälle präglat av värme och gemenskap, vidare att genom reformer inom barnomsorgen, skolan och fritiden verka för en samhällsförändring som gör det möjligt för barnen att utvecklas till fria och självständiga människor, som verkar i gemenskap och solidaritet med varandra. Först några ord om barnomsorgen. Vi är nu oroade för att målet inte kommer att nås. Gång på gång har vi begärt att regeringen aktivt skall följa upp riksdagsbeslutet. Men alla våra försök att få de borgerliga regeringarna att inse att något måste göras från statens sida har misslyckats. Nu skjuter folkpartiregeringen ifrån sig ansvaret till kommunerna. Folkpartiregeringen anser att staten har gjort sitt. Staten kan nu sitta på åskådarplats. Det här kan socialdemokratin inte acceptera. I vår partimotion lägger vi fram följande förslag. 1. Staten måste ta över en allt större del av kostnaderna för barnomsorgen. Målet bör var att staten på sikt skall svara för, i princip, personalkostnaderna. 2. Vi föreslår att 50 milj.kr. skall anslås nästa budgetår för att göra särskilda behovsorienterade insatser i förskolan. Vårt intresse av barnomsorgen gäller inte bara kvantiteten utan också kvaliteten. 3. Det finns fortfarande brist på personal i förskolan. Vi föreslår 200 nya 4. En överenskommelse om den andra utbyggnadsetappen måste med det snaraste komma till. Genom dessa förslag visar socialdemokratin att vi håller fast vid utbyggnadsprogrammet för barnomsorgen. Omsorgen om barnen måste ha högsta prioritet i samhällsarbetet. Så över till de något äldre barnen. Skolan är för dem en viktig uppväxtmiljö. I skolan, denna samhällets största arbetsplats, görs varje dag fina insatser för att uppställda mål skall kunna uppnås. Detta arbete vore värt ett eget lovtal. Men skolan har också en mängd brister, och det är dem som vi måste ta itu med. I större eller mindre utsträckning präglas skolarbetet alltför ofta av läraraktivitet och kunskapsförmedling i stället för elevaktivitet och kunskapssökande, isolerade detaljkunskaper i stället för begripliga helheter, upprabblande av mätbara minneskunskaper i stället för kreativitet, konkurrens i stället för samarbete och instängdhet i stället för samverkan med världen utanför skolan och med föräldrarna. Många elever får inte de grundläggande kunskaper de har rätt till. Många barn lär sig i skolan att de alltid är sämst och att de ständigt misslyckas. Skolan förstärker på många håll utslagningen i stället för att motverka den. Dessa iakttagelser leder mig till att slå fast att skolans inre arbete måste förändras. Arbetet i dagens skola är i stort behov av en medveten pedagogisk och social förnyelse. Att oförtrutet arbeta vidare på detta är det bästa sättet att bekämpa det bakåtsträveri som nu öppet tonar fram på skolans område. Det progressiva förnyelsearbete som pågår lokalt ute i skolvardagen måste därvid uppmärksammas. De goda exemplen har stor betydelse och bör spridas. Det lokala ansvar som SIA-reformen innebär ger nya möjligheter att förverkliga uppsatta mål. Det vardagliga förnyelsearbetet måste få mogna fram. Fortbildningen av personalen är en viktig stimulans i detta arbete. Även om skolutvecklingen kan ske inom de ramar nuvarande läroplan erbjuder, är en ny läroplan i vissa avseenden nödvändig. Den onyanserade läroplansdebatt som förs i dag är illavarslande. De reaktionära krafterna vädrar morgonluft i tider av borgerligt maktinnehav. Det tycks vara skolan i klassamhällets tjänst som hägrar. Utöver att läroplansförändringar är nödvändiga måste det hinder som betygssystemet utgör undanröjas. Skolans ovana vid att samverka med samhälle, arbetsliv, föreningsliv och föräldrar måste också arbetas bort genom att tid och resurser avsätts för detta. Eftersom en proposition är aviserad om läroplansoch betygsfrågor kommer riksdagen senare i vår eller i höst att få behandla dessa ting. Socialdemokraterna har därför inte nu, under den allmänna motionstiden, lagt fram förslag som har med läroplanen och betygssystemet att göra. Vi återkommer. Men redan nu vill vi säga ifrån, att om det inom regeringen finns planer på ökad differentiering av eleverna i grundskolan, kommer detta inte att accepteras av socialdemokratin. I årets skolpolitiska motioner kräver vi flera direkta åtgärder på skolom 1. Vi föreslår ytterligare 100 milj.kr. för att förbättra arbetsmiljön i skolan. Detta innebär uppemot 1 500 fler vuxna medarbetare i skolarbetet. Vi menar att den ökade personalinsatsen bör koncentreras dit där behoven är störst. Där kan ökad vuxenkontakt skapas genom att de vuxna medarbetarna är tillsammans med eleverna både under lektioner och under raster och håltimmar. Arbetsron i klasserna kan öka genom att svaga elever får extra hjälp, oroliga elever får den ökade vuxenkontakt de behöver och de elever som snabbt klarar av arbetet kan stimuleras att hjälpa andra eller till nya arbetsuppgifter. Kontakterna med samhället utanför underlättas också, om läraren inte är ensam med klassen eller om undervisningsgruppen är mindre. Genom att vuxna finns till hands och bryr sig om vad som händer under raster och håltimmar motverkas mobbning och skadegörelse. Det gäller då inte bara akuta åtgärder t.ex. på högstadiet, utan förebyggande insatser redan på lågstadiet. Stabil vuxenkontakt under de tidiga skolåren är ofta av avgörande betydelse för att barnet skall kunna bygga upp självtillit, dvs. tilltro till sin egen och kollektivets förmåga att bl.a. kunna arbeta sig fram till nödvändiga kunskaper. Den här ökade personalinsatsen kan bestå av lärare men även av andra människor med annan erfarenhet, t.ex. föräldrar och ledare från föreningslivet eller annan fritidsverksamhet. Tyvärr har inget av de andra partierna på samma sätt som vi föreslagit en konkret åtgärd för att förbättra arbetsron i skolan. 2. I en annan motion återkommer vi till statsbidraget till den allmänna fritidsverksamheten, som var en viktig del i SIA-reformen. Den verksamheten hann bedrivas under ett år med statsbidrag. Verksamheten leddes av föreningslivet och utgjorde stimulerande eftermiddagsaktiviteter och omsorg för ett stort antal barn och ungdomar. Men den borgerliga regeringen tog bort bidraget, och verksamheten stoppades på de flesta platser. Föreningslivets entusiam för SIA-reformen byttes då hastigt i djup misstänksamhet. Detta kommer att få svåröverskådliga konsekvenser både då den samlade skoldagen skall genomföras och då skolan behöver föreningslivets medverkan direkt i undervisningen. Socialdemokratin står emellertid på föreningslivets sida. Vi tror att samspelet mellan skola och fritidsverksamhet är viktigt, och vi tror på föreningslivets betydelse i skolarbetet. 3. En annan del av skolans öppenhet vetter mot arbetslivet. Det främlingskap som många elever och lärare i dag känner för arbetslivet måste överbryggas. Elevernas oro inför mötet med arbetslivet är ofta stark. Risken för ungdomsarbetslöshet får direkta återverkningar i skolarbetet. Att känna att man som ung inte är välkommen in i den del av vuxenvärlden som arbetet utgör får många ungdomar att känna vilsenhet och håglöshet. Det är skolans skyldighet att förbereda ungdomarna för arbetslivet. Studieoch yrkesorienteringen måste därför få ökade resurser. Det som föreslås i budgetpropositionen räcker inte. Dessutom måste den kanal för samverkan mellan skolan och arbetslivet som skapades genom SIA reformen — de s.k. SSA-råden — få bättre möjligheter att arbeta i kommuner och län. Representanter för arbetslivet som deltar i SSA-råd eller i skolarbetet måste också få utbilda sig och förbereda sig för sin roll. Statsbidraget till löntagarorganisationernas utbildning får därför inte avskaffas. 4. Gymnasieskolans kapacitet under nästa år föreslås av regeringen motsvara 97 96 av årskullen 16-åringar. Detta innebär att gymnasieplatserna måste öka, eftersom årskullen 16-åringar ökar mycket kraftigt just nu. Men regeringen har inte tagit hänsyn till ungdomarnas ökande intresse för gymnasieutbildning, särskilt yrkesinriktad utbildning. Det är vår uppgift som politiker att ge alla ungdomar som så önskar en utbildning utöver grundskolan. Att följa folkpartiregeringens förslag är att utestänga ett stort antal ungdomar från utbildning. Detta innebär att man medvetet förvisar ungdomar till arbetslöshetskön. Socialdemokraterna kan inte acceptera detta. Vi föreslår att antalet gymnasieplatser ökar så mycket att gymnasieskolan kan dimensioneras för att ta emot 100 96 av årskullen 16-åringar. Folkpartiregeringen —-tydligen med bistånd av resten av borgerligheten — tar alltför lättvindigt på löftet att göra allt för att erbjuda ungdom arbete, utbildning eller praktik. Detta är farligt för ungdomars tilltro till oss politiker. Detta var något om de socialdemokratiska förslagen till bättre utbildning. En genomgång av de borgerliga förslagen ger en ganska mager utdelning — inte i form av mycket allmänt tal, men väl i form av direkta åtgärder och handlingar. Moderaterna har t.ex. nöjt sig med att möta de skolproblem — som man gjort allt för att uppförstora — med allmänna uttalanden av typ ”arbetsmiljön skall präglas av arbetsglädje”. Vad avses med ett sådant uttalande? Hur? Vad får det kosta skattebetalarna? Det är frågor som man har rätt att ställa sig. Med mängder av fagert tal vill moderaterna nu sudda bort bilden av de två åren då moderaterna hade ledningen över skolpolitiken, som blev ett misslyckande. Allmän skolkverulans och vulgär kritik går inte att omsätta till propositionstext eller till bestämmelser och lagparagrafer. Att den moderata skolsynen kapsejsade vid kontakten med verkligheten hälsar väl de flesta med tillfredsställelse. Men det moderata maktinnehavet har haft en hämmande effekt på skolutvecklingen. Detta har varit ytterst olyckligt, inte minst för SIA-reformens förverkligande. Centerpartiet har nu i förtid lämnat ifrån sig ett utkast till ny läroplan. Varvningen mellan teori och praktik tycks vara det som särskilt framhävs. Det är utmärkt! Centern är mycket välkommen att tillsammans med socialdemokratin utveckla det som den socialdemokratiska regeringen framförde redan i SIA-propositionen 1976 om betydelsen av grundskolans samverkan med arbetslivet och om mera praktiska inslag i arbetet, liksom i direktiven till gymnasieutredningen — också skrivna 1976 — om yrkesförberedelse på alla studievägar i gymnasieskolan och om varvning av teori och praktik. Om folkpartiet finns det inte mycket att säga. Budgetpropositionens förslag på skolområdet är, om jag skall vara vänlig, synnerligen slätstrukna och utan Till skillnad från borgerligheten stannar inte socialdemokratin vid kritik av skolan. Arbetarrörelsen känner behovet av en god skola och goda kunskaper, inte minst för de svaga grupperna i samhället. Endast därigenom kan skolan få den roll i samhällsutvecklingen som vi önskar. Därför tar vi skolproblemen på stort allvar, och vi arbetar konstruktivt fram nya lösningar. De unga i dagens samhälle är inte hjälpta av fagert tal om barnomsorg och skola. Det behövs en vilja att konkret och positivt ta itu med problemen. Inom socialdemokratin finns den viljan.

Herr talman! När Lena Hjelm-Wallén säger att socialdemokraterna tar skolproblemen på fullt allvar, så framställer hon det som om socialdemokraterna vore ensamma om detta. Jag tillbakavisar på det bestämdaste en sådan antydan, för det finns flera som tar skolproblemen på fullt allvar. Vad som däremot i vissa fall skiljer oss centerpartister från socialdemokraterna är att vi vågar erkänna de brister som vidlåder skolsystemet — det skolsystem som vi tillsammans med socialdemokraterna i hög grad varit med om att bygga upp. Men vi skiljer oss åt i den delen att vi centerpartister vågar träda fram och tala om att på den och den punkten har detta inte slagit så väl ut som vi räknat med, och vi är alltså beredda att vidta åtgärder som råder bot på situationen. Lena Hjelm-Wallén nämnde vår partimotion, som hon kallade för ett utkast till en ny läroplan. Det kan i och för sig vara riktigt. Den gör inte anspråk på fullständighet, långt därifrån. Vi kommer att komplettera den då propositionen i ämnet läggs fram, men den är såvitt jag vet en av de första — om inte rent av den första — motion som ordentligt i detalj går igenom de olika problemavsnitten och t.o.m. i en bilaga redovisar ett förslag på hur en timplan skulle kunna se ut enligt den modell vi skisserar i motionen. Låt mig sedan övergå till att diskutera de problem som i dag finns och som jag inledningsvis antydde att vi är beredda att ställa upp och försöka rätta till. Det råder inget tvivel om att grundskolan i hög grad står i centrum för debatten. Naturligtvis beror detta på det förslag till ny läroplan som kommit. Enligt vår uppfattning är den grundläggande uppgiften för grundskolan att ge alla elever goda baskunskaper. Det hart.o.m. på ett och annat håll ifrågasatts om det skulle vara en av skolans huvuduppgifter. Jag förstår inte hur man över huvud taget kan diskutera på det sättet. Det elementära i skolarbetet måste väl ändå vara att lära ungdomarna att räkna, läsa, uttrycka sig i tal och skrift. Det är ju en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig fortsatt utbildning. Inte minst viktigt är det för personlighetsutvecklingen och för möjligheterna att delta i samhällsarbete och yrkesliv. Att situationen i våra skolor, som det har sagts, diskuteras mer än någonsin har naturligtvis sina orsaker. Även om vulgärdebatten frodas — här såväl som på många andra håll — tycker jag man kan rensa bort den och se om det verkligen finns något fog för den kritik som riktas mot skolan. Då märker man att omdömena är skiftande. Ordningsproblemen har på en del håll antagit en omfattning som är svår att bemästra och som verkligen kräver uppmärksamhet. På andra håll fungerar skolan tillfredsställande. På ytterligare andra håll fungerar den utmärkt. Men också där skolan fungerar tillfredsställande finns det många elever som har svårigheter att finna sig till rätta. Skolarbetet blir ofta för alla i klassen lidande på grund härav. Det är nödvändigt att åstadkomma en annan anda. Det är också viktigt med bestämda regler och krav. Skolarbetet måste i det avseendet jämställas med arbetslivet i övrigt, det arbetsliv som eleverna ganska snart efter skolgången kommer att möta. Konfrontationen med denna verklighet måste göras så lindrig som möjligt för dem. Skoleleverna är förvisso ingen enhetlig grupp. Det går inte att lösa problemen i skolan bara genom att anställa fler kuratorer och fritidspedagoger. Det är litet grand av att skaffa medicin utan att ta reda på vad tillståndet beror på. Det är medmänsklighet och gemenskap men också en skola med fasthet som behövs. Varje elev är en ung individ med skiftande förutsättningar. Eleverna har rätt att ställa krav på oss äldre att vi försöker ordna för dem på ett sådant sätt att de kan få utnyttja sina förutsättningar. När centern pläderar för mer praktiska inslag i skolan sker detta med vetskap om att för många elever ökar man därigenom möjligheterna att bättre komma till sin rätt. De får därigenom också möjligheter att positivt påverka sin omgivning och därmed hela skolarbetet. Förutom de kunskapsförmedlande uppgifter som jag inledningsvis nämnde har skolan också en social uppgift, nämligen att träna eleverna till självständigt tänkande, till samarbete med andra och till en vilja att ta ansvar för sig själva och för varandra. En bättre balans mellan teori och praktik i skolan är en angelägen reform. Det är inte första gången det sägs från denna talarstol. Många svepande formuleringar har här levererats men kanske inte särskilt många preciserade förslag till hur det skall gå till. Centern har under många år lagt fram sådana förslag om hur såväl grundskolan som gymnasieskolan skulle få en mer praktisk profil. När nu grundskolans läroplan skall reformeras är det av största vikt att kraven på en mer praktisk inriktning tillgodoses. En ökad pryoverksamhet i grundskolan måste bli ert inslag i dessa strävanden. I centerns partimotion på skolområdet skisseras tänkbara lösningar. Jag skall inte närmare gå in på dem nu. Ett av huvudproblemen med ökad praktik i grundskolan såväl som i gymnasieskolan är att få fram tillräckligt antal praktikplatser — det är bara att konstatera. Enligt vår mening är förslaget om ökad praktik av stort värde för den enskilde eleven, men också samhälle och arbetsliv kan tillgodogöra sig fördelar av att ungdomarna redan i grundskolan får direkta erfarenheter av villkoren i arbetslivet. Det bör därför ligga också i arbetsmarknadens intresse att möjliggöra praktikverksamheten. Här inkluderar jag såväl företagen som de anställdas organisationer. Det handlar om solidaritet med de ungdomar som så småningom skall ta över ansvaret för ett ännu mer komplicerat samhälle än det vi har i dag — ett samhälle som kräver mycket av teoretiska kunskaper men lika mycket av förmåga att förstå varandras problem. Detta lär man sig nog bäst genom att komma i kontakt med dessa problem på ett naturligt sätt. Det gör man om yrkesoch arbetslivsanknytningen blir en del av utbildningen och ingenting som man försöker hänga på utbildningen på ett mer eller mindre konstlat sätt. Samhället måste därför ta de ekonomiska konsekvenser som följer av en sådan anordning. Men grundskolans nuvarande teoretiska slagsida måste förändras också genom att arbetsformerna i skolan angrips. Praktiska och laborativa metoder i undervisningen måste exempelvis få större utrymme. Ytterligare ett led i en förstärkning av skolans praktiska inriktning kan vara att ta upp vardagskunskaper i undervisningen, att helt enkelt lära eleverna att det går att laga och reparera saker och ting som finns omkring dem i deras vardag och att därigenom göra ungdomarna mer kostnadsmedvetna, något som också är till nytta och gagn för dem framöver. Ett annat problem som måste lösas i den nya läroplanen är det låga intresset för naturvetenskaperna. Genom att ta upp och ge betydande utrymme åt ekologi kan ungdomarnas många gånger stora intresse för framtidsfrågorna om naturresurser och livsmiljöns utformning fångas upp och medföra att naturvetenskaperna som helhet röner ökat intresse. Det tror jag skulle vara till gagn för både ungdomarna och samhället i övrigt. Även det förslag till tillvalssystem som vi framför i vår partimotion kan verka i denna riktning. I stället för att välja mellan fyra eller fem olika ämnen föreslår vi att eleverna skall kunna välja fördjupningskurs i ett eller ett par ämnen som redan finns på timplanen och för vilka de har speciell fallenhet och intresse eller i ett B-språk. Detta ger större utrymme för varje elevs intresse och förutsättningar och betyder att även praktiskt lagda elever kan fördjupa sig inom sitt intresseområde — den slöjdintresserade får samma möjligheter som den matematikintresserade. Även gymnasieskolan behöver förändras i många avseenden. Här är utredningsarbetet inte mer än påbörjat, och därför vill jag endast ta upp ett område som det är särskilt angeläget att gymnasieutredningen diskuterar. Undersökningar visar att bristande studiemotivation, till följd av att eleverna anser utbildningen alltför teoretisk, är gymnasieskolans största problem. BI. a. avbrotten tyder på detta. Det är därför nödvändigt att också här finna vägar som ökar de praktiska inslagen och gör utbildningen mer omväxlande och intressant. Utgångspunkten vid en reformering av gymnasieutbildningen måste vara att förbättra kontakterna och samspelet mellan utbildning och arbetsliv. Därför bör gymnasieskolan organiseras så att perioder i skolan varvas med praktik i arbetslivet. En strävan bör vara att ge varje elev några månaders yrkespraktik varje läsår. Praktiken bör ge allmänna kunskaper om arbetslivet, och det är viktigt att de olika praktikperioderna gäller olika yrkesområden för att ge så bred erfarenhet som möjligt. Gymnasieutredningen bör enligt vår mening omedelbart starta försöksverksamhet på detta område och framför allt pröva förslaget i partimotionen om att organisera skolåret i tre terminer, där en termin skall avsättas för praktik. Vi har också i vår motion sagt att det kan hända att man på vissa linjer något får förlänga den sammanlagda skoltiden för att få in dessa viktiga inslag utan att göra intrång på den tid som behövs för den teoretiska utbildningen. Man kan tänka sig intagning till gymnasieskolan både höst och vår. Detta skulle innebära att eleverna lämnade skolan i mindre antal varje gång, vilket säkert skulle underlätta för arbetsmarknaden att ta emot dem och ge färre problem där. Innehållet i utbildningen är naturligtvis av central betydelse. Men den yttre organisationen är inte heller oväsentlig. En geografisk decentralisering och därmed mindre skolenheter är av stor vikt. De mindre barnen måste ha rätt till närhet till skolan, för att slippa långa och trafikfarliga vägar. Men också högstadieundervisningen borde kunna decentraliseras ytterligare. Det är önskvärt — så långt går vi faktiskt — att övergången till högstadium inte skall behöva innebära byte av skolort för eleverna. Genom att det ges möjlighet att inrätta och bedriva undervisning i tvåparallelliga högstadieskolor kan detta i stor utsträckning bli verklighet. Även gymnasieundervisningen kan bedrivas i mindre enheter, utan att undervisningens kvalitet riskeras; bl.a. har försöken med särskild samordnad gymnasieskola, SSG, visat detta. Många av de problem som i dag förekommer i skolorna beror på att enheterna är stora. Inte minst mot den bakgrunden bör detta vara av intresse att närmare ta upp. Jag tycker mig ha märkt att det börjar röra sig även på detta område, och det noterar jag med stor tillfredsställelse. Forskning och utvecklingsarbete har en avgörande betydelse för samhällets ekonomiska, tekniska och sociala utveckling. Om satsningen på forskning och utveckling inte upprätthålls på en tillräcklig nivå, leder detta till att den framtida utvecklingen på skilda områden i samhället sätts på spel och vårt land får svårigheter att hävda sig på världsmarknaden. Vi vet att det är så. Satsningen på forskning framför allt i början av 1970-talet var alltför begränsad, vilket märks nu. Centerpartiet har vid ett flertal tillfällen i riksdagen och i andra sammanhang betonat forskningens betydelse. Det forskningsoch utvecklingsarbete som sker i samhällets regi, främst inom högskolan, utgör bara en del av den totala forskningen. Högskolans forskningsverksamhet är ändå strategisk, bl.a. beroende på att de som får forskarutbildning och erfarenhet av forskning inom högskolan senare ofta utgör basen för forskningsverksamheten i stort i landet. Av särskild vikt är att basresurserna inom de olika fakulteterna förstärks. Det gäller såväl vetenskaplig utrustning som resurserna i Övrigt. Den resursförstärkning som föreslås i årets budgetproposition är bra. Det är ett utmärkt tillskott, som mer direkt måste följas upp under kommande år för att stärka basresurserna. Detta är nödvändigt, om högskolans forskningsverksamhet skall kunna utvecklas i önskad takt och omfattning och om forskningsanknytningen av den grundläggande högskoleutbildningen på de nya orterna skall kunna förverkligas i enlighet med tidigare riksdagsbeslut.

Herr talman! Den vanligaste angreppspunkten mot socialdemokratisk skolpolitik är att säga att vi inte har insett skolans brister. Jag frågar mig då hur fördomsfullt man egentligen har rätt att lyssna på vad vi säger. Varför tillsattes SIA-utredningen? Vad skrev vii SIA-propositionen om skolans alla brister? Vad handlade vår partikongress om? Ja, inte var det någon skönmålning utan en verklig djupdykning i alla skolans brister. Vad talade jag om här i dag? Jo, just det som är ofullkomligt i dagens skola. Eftersom vi upplever bristerna så starkt, är vi också ständigt i färd med att föreslå förbättringar. Jag instämmer i väldigt mycket av vad Claes Elmstedt sade, exempelvis om behovet av mer praktiska inslag och arbetslivskontakt. Jag har många gånger förklarat — och upprepar det nu —-att den skolverklighet som kom ut av 1969 års läroplan blev alldeles för teoretisk. Man måste ha utgångspunkter för skolarbetet som ligger mycket närmare eleverna. Man skall inte teoretisera utan medvetet knyta an till elevernas egen verklighet och samhället utanför. Verkligheten är ju ett bra läromedel. Man bör medvetet söka efter mer praktiska inslag i skolarbetet. Eleverna bör få vara verksamma och praktiskt ta itu med skolarbetet. De bör få skapa och använda sina händer också till annat än att hålla i en penna och bläddra i en bok. Dessutom bör eleverna få en levande erfarenhet av arbetslivet. Att vara ute på en arbetsplats och känna sig nyttig är av utomordentlig betydelse för dagens ungdom. Jag tror att centern och socialdemokratin i dessa frågor har en likartad åsikt. Jag ser fram mot ett samarbete på denna punkt. Medmänsklighet behövs, sade Claes Elmstedt. Ja, det är verkligen sant, men inte bara i tal. Jag hoppas att ni från centern ställer upp på vårt förslag om att få in flera vuxna i skolan för att skapa lugnare arbetsförhållanden och för att få in flera människor som har tid att bry sig om eleverna både under lektionstid samt under raster och håltimmar. Ert läroplansförslag vill jag t.v. bara kommentera snällt. Det är ett ambitiöst jobb. Jag vet att läroplansarbete är väldigt jobbigt. Från socialdemokratins sida kommer vi under våren att arbeta igenom läroplansfrågorna. Det måste vi göra ytterst seriöst. Som grund har vi partikongressens ställningstagande, skolöverstyrelsens läroplansförslag och alla remisser. Remisserna har inte kommit in förrän helt nyligen, så vi har inte kunnat sätta i gång med jobbet förrän nu. Vi återkommer alltså senare under våren. Men jag vill understryka att de åtgärder som behövs i nuet och som vi föreslår i våra partimotioner måste riksdagen också fatta beslut om.

Herr talman! När jag talar om att vi måste ha in mera medmänsklighet och mera samarbetsanda osv., så menar jag främst att detta måste vara någonting som skall ligga naturligt till, och det ställer stora krav på det reguljära arbetet i skolan. Det hindrar naturligtvis inte — det vill jag inte bestrida — att man kan behöva använda sig också av den metod som Lena Hjelm-Wallén förordar, nämligen flera vuxna i skolarbetet. Men det räcker inte att enbart gå den vägen, utan det får i så fall bli ett komplement. Den riktiga ordningen är att försöka få en skoldag som är sådan att så många som möjligt av eleverna, helst alla, finner den meningsfull i sig. Därigenom kommer de till sin rätt, och på det sättet får de förutsättningar att bidra till den positiva anda som måste finnas i skolan, om vi skall kunna få den ordning som vi vill ha. Sedan kan man diskutera om tillkomsten av det ena och det andra. Jag har i friskt minne hur vi från vårt håll har motionerat om problemen i skolan år efter år under 1970-talet, vilket så småningom ledde till att motioner också bifölls och SIA kom till. När det gäller de praktiska inslagen har vi motionerat såväl 1972 som 1974 och 1976. Jag vill inte påstå att engagemanget från övriga partier var särskilt påfallande, även om vi efter den senaste framstöten 1976 fick en politisk referensgrupp knuten till skolöverstyrelsens läroplansarbete. Det var ett steg i rätt riktning, men det var ändå ett begränsat steg. Våra intressen när det gäller att få en bättre balans mellan teori och praktik har vi alltså drivit, och det har vi gjort mot bakgrund av de erfarenheter vi har införskaffat från det verkliga skolarbetet ute i kommunerna.
Herr talman! Vi har ofta munhuggits om möjligheten att minska klasstorlekarna. Från vårt håll har vi alltid sagt att det är ingen lösning att tro att det går att tillföra skolan så mycket nya resurser att klasstorlekarna verkligen skulle kunna minska avsevärt. Jag håller med Claes Elmstedt om att det inte är genom att tillföra mängder av nya resurser som man kan lösa skolans problem. Skolan måste genomgå den process av inre förnyelse, pedagogiskt och socialt, som är så viktig. Jag hoppas att centern är med på barrikaderna och bekämpar det bakåtsträveri som ni väl också måste inse förekommer i debatten, inte minst i förkunnelsen från era tidigare koalitionsbröder. Men även om man säger att det inte går att generellt lösa skolans problem med mera resurser, så måste man inse att här och där är problemen så stora att vi som politiker inte kan blunda för dem. Jag tycker att det som händer under många raster och håltimmar i skolan i dag är oroande. Då kan vi inte bara säga att vi vet att det är problematiskt och att det bör till mera medmänsklighet, utan vi måste vidta åtgärder. Den åtgärd vi har föreslagit är alltså 100 milj.kr. ytterligare till skolan, inte bara för rastoch håltimmesverksamhet utan också för att det skall vara ytterligare en vuxen utöver den vanliga läraren i klassen, för att dämpa arbetsoron där det behövs. Vi vet att problemen är så stora i dag att dessa insatser behövs.
Herr talman! Jag kan försäkra att vi från centern kommer att bekämpa så väl bakåtsträveri på skolans område som tendenser till att sticka huvudet i busken och inte inse de problem som finns. Båda sakerna är lika illa, och vi kommer alltså att bekämpa dem bägge varhelst de dyker upp. Vi kommer att arbeta för att de fel, brister och svagheter som vidlåder framför allt grundskolan men också gymnasieskolan blir åtgärdade. Vi tycker det är angeläget att man försöker få det att fungera på ett naturligt sätt och inte med konstlade medel. Vi skall inte sopa problemen under mattan, man måste gå till grunden och ta reda på orsakerna. I det korta perspektivet kan det då framstå som att man vill införa regler och bestämmelser som kan synas felaktiga enligt den moderna synen. Men jag tror ändå att de flesta ungdomar i skolan vill ha en viss fasthet och vissa normer, de vill helt enkelt ha en ledstång att följa i sin verksamhet. Lyckas vi att på ett naturligt sätt föra in detta, har vi kommit en bra bit på vägen.

Herr talman! Utbildningsfrågorna är många och omfattande — de omspänner ett vitt både åldersoch ämnesområde och har anknytning till hela samhället. I nära nog varenda svensk familj finns det anknytning till studier av något slag. Ungdomsskolan är nämnd förut i debatten, jag vill beröra några frågor som knyter an till vuxenutbildningen, som även den blivit en uppmärksammad del inom utbildningens område. Vuxenutbildningen organiseras bl.a. genom KOMVUX, den kommunala vuxenutbildningen, samt genom olika folkbildningsorganisationers studieförbund. Den kommunala vuxenutbildningen finns med i den kommunala skolplaneringen, organiseras genom denna och har inga egna ekonomiska bekymmer eller andra planeringsbesvär. Man erbjuder sina kurser till kommunens invånare och kräver inga kursavgifter, man fungerar som en del av den gemensamma skolan och dess utbud. Folkbildningsorganisationerna har en annan ställning — man erhåller ett visst statsbidrag och kommunalt bidrag som varje kommun bestämmer, allt efter den inställning man har till frivillig studieverksamhet. Detta är en intressant utveckling. Folkbildningsorganisationerna, studieförbunden, växte fram av de många människornas behov — de många som inte hade haft tillgång till någon utbildning, utöver en kort skolgång, de som fann att skulle man deltaga och vara med om att påverka samhällsutvecklingen, krävdes det kunskaper som man inte fått av samhället. Man fann även att det fanns mycket som man kunde tillgodogöra sig om man hade mera kunskaper. Man kunde börja förverkliga sig själv. Så växte folkbildningsbehovet fram. Studieförbund bildades för olika grupper, man erbjöd olika folkrörelser sina tjänster — man blev en utbildningsfaktor att räkna med. Detta är verifierat av alla — men likväl inte tillräckligt betygat. Det folkrörelseanknutna bildningsoch kulturarbetet är, som förut nämnts, en betydelsefull del i strävandena att ge allt fler människor möjlighet att förvärva kunskaper och vidareutveckla sina intressen för en personlig utveckling och ett fördjupat samhällsengagemang. För många vuxna med kort grundutbildning spelar det fria och frivilliga folkbildningsarbetet en stor roll för möjligheten att erhålla en utbildning likvärdig med den som ges dagens ungdom. Studieförbundens verksamhet når inte endast de flesta vuxna utan den är även den bästa studieformen för många utan studievana. Det är mot denna bakgrund som socialdemokraterna i regeringsställning successivt arbetade för att ge studieförbunden bättre arbetsbetingelser. Det har skett i medvetande om att utjämna de utbildningsklyftor som finns mellan olika samhällsgrupper. Detta har inte fullföljts av den borgerliga regeringen — i stället har arbetsmöjligheterna för folkbildningen försämrats. I förra årets budget föreslogs ett tak för studiecirkelverksamheten — vilket visserligen stoppades av socialdemokraterna vid riksdagsbehandlingen, men uppräkningen av studiecirkelbidraget med 1 kr. per timme var klart otillräcklig. Detta resulterade även i att många studieförbund tvingades höja deltagaravgifterna — vilket innebar en diskriminering av studiecirkelverksamheten i förhållande till andra former av vuxenutbildning. Då även kommuner och landsting blivit alltmer restriktiva i sin bidragsgivning till folkbildningsorganisationerna försämrades möjligheterna att nå ut med cirkelverksamheten för många kortutbildade och kulturellt missgynnade människor avsevärt. I årets budget föreslås en höjning, men en otillräcklig sådan. Socialdemokraterna har föreslagit en höjning på ytterligare 2 kr. utöver regeringens förslag, men den är endast så stor att studieförbunden i stort sett får kompensation för förväntade kostnadsökningar. Den är alltså inte tillräcklig för att återge bidragen deras tidigare reella värde — men innebär dock ett tillskott. Samhället måste ta ett ansvar för att alla de som inte haft förmånen att gå igenom dagens skola får komplettera sin utbildning. Det innebär att vi ständigt måste vara beredda att stödja studieförbunden i deras verksamhet för att tillgodose de vuxnas utbildningsbehov. I propositionen om vidgad vuxenutbildning 1975 föreslog den socialdemokratiska regeringen en försöksverksamhet med uppsökande verksamhet riktad till korttidsutbildade grupper som inte kan nås på arbetsplatserna, t.ex. hemarbetande, handikappade och invandrare. I denna uppsökande verksamhet i bostadsområdena skulle studieförbunden medverka. I årets budgetproposition anmäler föredraganden att skolöverstyrelsen överlämnat en rapport över verksamheten. I avvaktan på en samlad värdering av den uppsökande verksamheten både på arbetsplatser och i bostadsområden beräknas för nästa budgetår inga medel för verksamheten i bostadsområdena. Detta regeringens förslag strider, enligt min mening, mot uttalandet i föregående budgetproposition. Där anfördes att den angelägna verksamheten med uppsökande verksamhet i bostadsområdena inte skall behöva avbrytas i och med att skolöverstyrelsen avslutar sitt uppdrag. Man beräknade 2 milj.kr. för detta ändamål. I en moderatmotion yrkades avslag på regeringens förslag. Regeringens förslag i årets budgetproposition innebär att man anslutit sig till den moderata uppfattningen att medel inte bör anvisas för fortsatt försöksverksamhet i bostadsområden. Det är beklagligt att moderaterna inte tycks ha lämnat regeringskansliet. Någon förståelse för de vuxnas utbildningsbehov är inte att vänta från det hållet. Regeringens förslag i denna fråga är ett ytterligare exempel på hur man på olika punkter försvårar för studieförbunden att nå ut till korttidsutbildade vuxna. Socialdemokraterna har i en motion om ökat statsbidrag till studiecirkelverksamheten motsatt sig en ytterligare urholkning av detta bidrag — man bör i stället förstärka det för att ernå en utjämning av utbildningsklyftorna. Man anser vidare att det saknas skäl att avveckla bidraget till uppsökande verksamhet inom bostadsområden då denna skall ingå i en gemensam värdering med uppsökandet på arbetsplatserna. Sammanfattningsvis måste de båda förslagen från regeringen, som jag redogjort för, uppfattas så av studieförbunden att man inte vill stödja det frivilliga folkbildningsarbetet. Föreliggande förslag från regeringen är en olycklig utveckling och har en bromsande effekt på ett viktigt arbete för lång tid framöver. Folkbildningsorganisationernas arbete har inte fått samma uppskattning och värdering som motsvarande vuxenutbildning. Lika arbetsmöjligheter för all vuxenutbildning är en målsättning som med det snaraste måste fastställas. I detta ligger även en fortsättning på det uppsökande arbetet i bostadsområdena. Herr talman! Erkännande ord vid högtidliga tillfällen räcker inte — det fordras en uppriktig vilja och handling, och detta saknas från regeringen.

Herr talman! Tidigare skolministern Lena Hjelm-Wallén berättade att hon, som hon uttryckte det, hade gjort en djupdykning i skolans brister. Efter att ha lyssnat på henne måste jag tyvärr konstatera att jag tror att hon aldrig kommer upp från de undre vattnen. Lena Hjelm-Wallén har varit skolminister, och vi har haft 44 års socialdemokratisk utbildningspolitik i det här landet, men efter att ha lyssnat på henne kan man konstatera att hon ingenting lärt och dessutom allting glömt. Jag sade att det är socialdemokraterna som har skapat det svenska utbildningsväsendet. Låt mig redan från början säga att inte allting är dåligt i det. Inte minst den kvantitativa utbyggnaden har alla partier varit eniga om. Den har också betytt mycket för vår utveckling och vårt välstånd. Men från socialdemokratiskt håll trodde man att den kvantitativa utvecklingen skulle gå lättare om man åsidosatte kravet på motsvarande kvalitativa utveckling. Och man gjorde det i en sorts idealistisk anda genom att förändra värderingarna och införa nya honnörsord och nya målsättningar. Det är inget fel på de nya orden. Det är ord som samarbete, social förnyelse och jämlikhet —- ord som självklart hör samman med varje form av mänsklig verksamhet. Men socialdemokraterna tog tyvärr bort andra ord i en sorts missriktad inställning till vad jämlikhet egentligen kräver. Ord som fostran, noggrannhet, punktlighet, ordning och samvetsgrannhet har i stor utsträckning försvunnit eller utbytts mot oprecisa formuleringar som inte relateras till konkreta åtgärder och som definitivt inte kan utgöra någon ledning för lärare eller elever. Vem av oss är det som talar klarspråk? I utbildningspolitiska sammanhang hör man ofta klagomål. Inte minst tyckte jag att Lena Hjelm-Wallén här påtalade vissa brister. Men man hör aldrig att det från socialdemokratiskt håll påtalas brister i kunskaperna. Vi har från moderata samlingspartiets sida år efter år krävt att den kvalitativa utvecklingen av skolan skall fortsätta. Låt mig, för att inte bli beskylld för att tala i diffusa ordalag, komma med konkreta forskningsresultat. Det gäller en matematikundersökning utförd på lärarkandidater i klasslärarutbildning. Vid universitetet i Göteborg har man fått tillstånd att testa lärarkandidaternas matematikkunskaper. Det fordras gymnasieutbildning för inträde på klasslärarutbildning. Testerna rör enbart grundskolekunskaper i matematik och innehåller 60 uppgifter av mycket låg svårighetsgrad. Projektledningen hade räknat med att en person med grundskolekompetens, med hänsyn tagen till normal felräkning, skulle klara mellan 50 och 60 av uppgifterna. Proven har bekräftat vad man har haft på känn. Utvecklingen är nämligen förfärande. I september 1975 hade antalet svagpresterande blivande klasslärare, dvs. sådana som inte löst mer än 30 uppgifter, ökat från 7 924 till 13 26. År 1976 var de 18 26, och 1977 var de 22 26. Projektledningen konstaterar att andelen i matematik svagpresterande lärarkandidater på klasslärarlinjen på två år har ökat från 7 96 till 22 96. Var femte klasslärare kan inte räkna. Herr talman! Detta är fakta. Det är inte sådana lösa ord som Lena Hjelm Wallén beskyller oss från moderata samlingspartiet för att föra fram i utbildningspolitiska sammanhang. Andra fakta kan inte heller socialdemokraterna vara omedvetna om, t.ex. att lärarna vid de juridiska fakulteterna på våra universitet säger att många blivande jurister saknar elementär förmåga att uttrycka sig korrekt i skrift. Moderata samlingspartiet har i en partimotion ställt ett yrkande på en åtgärd som vi finner vara den mest angelägna. Jag riktar mig här till skolministern. Vi vill att regeringen skall lägga fram ett åtgärdsprogram för kvalitativ upprustning av grundskolan. Vi vill ge alla elever vad de som medborgare i ett demokratiskt samhälle har rätt att kräva, en utbildning som inte bara är avpassad till deras förutsättningar utan som också tillvaratar dessa förutsättningar. Detta finns också med i våra synpunkter på förslaget till kommande läroplan. Jag har med intresse tagit del av centerpartiets förslag och kan konstatera att skiljelinjen när det gäller utbildningspolitiska uppfattningar går mellan de borgerliga partierna och socialdemokraterna. Vi har i våra synpunkter på den kommande läroplanen fört fram krav på baskunskaper och basfärdigheter. Vi har velat precisera vårt förslag — återigen inga diffusa ord som inte ger konkreta förslag. Var femte elev går ut grundskolan utan att kunna förstå skriven text. Vi vill — och jag uttrycker mig konkret — att varje elev inte bara skall kunna läsa utan också kunna förstå, inte bara kunna skriva utan också kunna stava, inte bara kunna prata utan också kunna forma sammanhängande meningar. Där säger Lena Hjelm-Wallén att det väsentligaste för henne är den pedagogiska och sociala förnyelsen. Men om den pedagogiska och sociala förnyelsen, som hon och hennes parti har haft möjlighet att ägna sig åt under decennier, inte har medfört en ökad jämlikhet i skolan, kan man inte då börja titta på om den stora ojämlikheten egentligen inte ligger i kunskapsinnehavet? Förr sade man att det var penningpungen som avgjorde vilken utbildning barnen fick. Sedan sade man att det var den sociala ställning som familjen hade som var avgörande. Verkligheten i dag visar någonting annat. Den visar att det är barn som är vana vid att krav ställs på dem som lyckas bäst i skola och högre utbildning. Den som ställer krav bryr sig om, den som inte bryr sig om ställer inga krav. Om vi vill att skolan skall utgå från den enskilde eleven, måste skolan vara intresserad av elevens prestationer. Alla kan inte prestera detsamma, alla elever är inte lika, men alla kan prestera efter sina förutsättningar. Det gäller inte bara kunskaper. Det gäller också prestationer av typen att ha respekt för kamraters arbetssituation, att ta hänsyn, att ha respekt för lärares krav på ordning och reda, för skolbyggnader och för skolans materiel. Det fordras dessutom betyg. Jag har under de år som betygsdebatten har förts aldrig fått klart för mig varför socialdemokraterna är rädda för betyg. Man vill ju inte helt bortse från att värderingar måste förekomma, och oberoende av vilken typ av bedömningar som görs, så måste de bli olika. Varför skall vi, för att komma ännu längre på nivelleringsvägen, som tyvärr leder till likgiltighet och längre bort till arbetsovilja, förmena barnen rätten att få sina prestationer objektivt bedömda? Moderata samlingspartiet kommer att vara konsekvent. Vi har ända sedan det relativa betygssystemet infördes kämpat för ett system som bedömer den enskilde eleven efter vad han eller hon har presterat och inte efter en relativitet gentemot kamrater i klassen. Vi vill också att betygssättningen skall vara skriftlig och att varje elev skall ha möjlighet att komplettera sina betyg. Lena Hjelm-Wallén beskyller moderaterna för bakåtsträveri och säger att den moderata utbildningspolitiken har kapsejsat, vilket betraktas — om jag minns rätt — med tillfredsställelse av stora delar av Sveriges folk. Jag kan tala om att så faktiskt inte är fallet. Jag vill här bara erinra om att efter det att den moderata skolministern Britt Mogård tillsatt den s.k. normgruppen möttes inte bara hon, departementet och partiet utan alla som över huvud taget har att göra med skolan av erkännande runt om i vårt land. Socialdemokraterna började med att smutskasta försöket och initiativet till tillsättandet av denna grupp, men det har blivit märkvärdigt tyst när det gäller detta. Det finns åtskilliga andra åtgärder som trepartiregeringen hann genomföra. De redovisas bl.a. i moderata samlingspartiets partimotion. Jag skall här inte räkna upp alla de åtgärder som föreslås i moderatmotionen. Låt mig bara nämna förslagen om frånvarokontroll = som också finns med i SIA utredningen —, om ökade bidrag till saxad schemaläggning, om permanentning av den flexibla intagningen, om lärarnas ämneskompetens, om det fria I vår partimotion redovisas också, som jag tidigare nämnde, våra synpunkter på ett kommande läroplansförslag. I det sammanhanget vill jag beklaga att skolministern, efter vad jag förstått, inte har några planer på att lägga fram propositionen om en ny läroplan i sådan tid att den kan behandlas av årets riksmöte. Vi hade på moderat håll räknat med att så skulle bli fallet. Herr talman! Här har redan nämnts att vi om några år kan räkna med en kraftig tillväxt av antalet ungdomar i gymnasieåldern — den tillväxten har f. ö. redan börjat — och därmed en kraftigt ökad tillströmning till gymnasiet. Lena Hjelm-Wallén beklagade här att endast 97 26 av 16-åringarna kan beredas plats i gymnasieskolan och sade att socialdemokraterna föreslagit att gymnasieskolan skall kunna ta emot 100 26. Men, Lena Hjelm-Wallén, under de år vi hade socialdemokratiska utbildningsministrar kom man inte ens upp till 97 26. Varför skall ni då kritisera en borgerlig regering som överträffar vad socialdemokraterna lyckades med när det gäller att ge 16 åringarna plats i gymnasieskolan? I samband med den kraftiga ökningen av de här årskullarna kommer vi också i andra avseenden att kunna konstatera att våra gamla krav var riktiga. Jag tänker t.ex. på kravet på ökad användning av näringslivet och arbetsmarknaden för utbildning. För några år sedan betraktades på socialdemokratiskt håll inbyggd utbildning och lärlingsutbildning närmast som någonting fult. I dag verkar det som om samtliga partier har accepterat — och dessutom med tillfredsställelse ser — att man utnyttjar de resurser som näringslivet kan ställa till förfogande när det gäller teknisk materiel och personal. Det beror naturligtvis på att man på socialdemokratiskt håll har måst böja sig för den kraftiga efterfrågan som vi i dag har på arbetskraft med god yrkesutbildning. Vi moderater brukar varna — vi har gjort det i många år — och låt mig här komma med ett varningens ord. Självfallet skall all gymnasieutbildning ge allmän behörighet till fortsatta studier. Men utbildningsmyndigheterna och regeringen måste se till att det finns utbildningar för att klara de krav på särskild behörighet som ställs för tillträde till olika linjer. Det ligger nämligen en fara i att man genom att göra den högre utbildningen tillgänglig för praktiskt taget alla sänker förkunskapskraven, med ytterst tragiska konsekvenser både för den enskilde studeranden och för samhället, som satsar medel på utbildningen i fråga. Den kommunala vuxenutbildningen måste få bättre resurser för att kunna motsvara de krav som eleverna kan ställa på utbildning för att få den särskilda behörighet som fordras för en viss linje på högskola eller universitet. Vi får hoppas att KOMVUX-utredningen härvidlag kommer att lägga fram förslag som kan accepteras och bli till nytta. Vårt fasthållande vid betygen som urvalsinstrument underlättar vårt ställningstagande när vi säger nej till förslaget om betygsfri intagning vare sig det gäller gymnasieskola eller högskola. Vi kan aldrig godkänna lottning. Vi anser att elevens förutsättning att klara studierna skall vara det tyngst vägande skälet vid antagningen. Ett alltför hårt fasthållande vid arbetslivserfarenhet sänker standarden på utbildningen. Lika bra hade det kanske varit att erbjuda de utbildningssökande möjlighet att skaffa sig erforderliga kunskaper. De ! :unskaperna måste de ju ändå skaffa sig för att kunna följa studierna. Man har redan börjat gå den vägen genom förslaget att tillskapa en utbildningskomplettering för dem som vill söka sig till teknisk och naturvetenskaplig utbildning. En sådan utbildning behövs. Under många år har flera av linjerna vid de tekniska högskolorna varit knappt halvbesatta. Från gymnasieskolans N-linje kommer varje år 3 000 elever som kan söka de 6 000 platser vilka som behörighet kräver genomgång av naturvetenskaplig linje. Herr talman! Det är med stor glädje jag kunnat konstatera att regeringen har velat föreslå åtgärder på detta område. Det är kanske trots allt det mest väsentliga när det gäller att klara av landets tekniska utveckling och vår framtida ekonomi.

Herr talman! Ingrid Sundberg gör sig skyldig till det som jag påtalade i min debatt med Claes Elmstedt, nämligen pådyvlar socialdemokratin att den inte vill inse problemen, att den ingenting lärt osv. Samtidigt säger Ingrid Sundberg att jag i mitt anförande påtalade en mängd brister som finns i skolan. Vad är det för konsekvens i den typen av resonemang? Jag tycker att vi bör sluta med sådant nonsensprat. Att alla som över huvud taget sysslar med skola och utbildning tycker att kunskaper är viktiga är för mig en självklarhet. Det kan hända att min inställning beror på min förankring i arbetarrörelsen, som alltid haft en mycket stor respekt för kunskaper. Vi fick tidigt lära oss att kunskap är makt. Det är därför som det är så viktigt att ge kunskap till alla, inte bara till ett privilegierat fåtal. Det är också därför som vi alltid reagerar mot konservativa krafter som väloljat talar om att vissa barn - man menar då i allmänhet barn från arbetarhem — behöver särskilt mycket av praktiskt kunnande och alltså skall undandras det allmänna kunnande som är så betydelsefullt för möjligheten att påverka den egna situationen och samhället. Det är oförskämt att anklaga arbetarröreisen för att nedvärdera kunskapens betydelse. Men det är väl så enkelt att man i vissa konservativa kretsar inte tål att vi ifrågasätter den traditionella lärdomsskolans kunskapsideal. Vi anser att skolarbetet måste förbereda ungdomarna för att klara dagens krav och morgondagens samhälle. Därför måste den gamla lärdomsskolans kunskapssyn ersättas med en genomtänkt och framtidsinriktad kunskapssyn. Det är självklart att synen på kunskaperna är olika beroende på skilda politiska värderingar, t.ex. när det gäller frågan om kunskap skall lägga grund för samhällsförändring eller för samhällsbevarande. Låt oss gärna diskutera den typen av frågor — skolans innehåll och arbetssätt, vår kunskapssyn osv. — när nu läroplanen skall ändras. Men sluta med det här allmänna snacket om kunskapsförakt! Det är upprörande ur arbetarrörelsens synpunkt. Inse att arbetarrörelsen sätter mycket högt värde på kunskap, förmodligen högre än de som kommer från privilegierade miljöer!

Herr talman! Jag sade inte, Lena Hjelm-Wallén, att ni inte engagerar er i problemen i allmänhet, utan jag talade om just kunskapsproblemen. Lena Hjelm-Wallén sade i sitt tidigare anförande att det inte bara gällde att bläddra i böckerna och att hålla i en penna — det lät på henne som om hon ansåg att detta var den negativa delen av skolarbetet. Låt mig erinra om vad en känd socialdemokratisk journalist har sagt: ”Det finns ingen annan väg till kunskap än hårt arbete.” Det är faktiskt betydelsen av det hårda arbetet som man på socialdemokratiskt håll har velat förneka. Socialdemokraterna vill satsa resurser för att öka antalet vuxna i skolan. Det innebär en djup nedvärdering av lärarna när socialdemokraterna säger att de med sitt förslag velat tillföra varje klass ytterligare en vuxen person, men när vi på moderat håll år efter år krävt att klasserna skulle minska — vi har aldrig talat om att halvera klasserna —då har det ansetts vara för dyrt. Är det så att man tycker att andra vuxna personer är mer värdefulla än lärarna att ha i klassen? En sådan inställning till lärarna anser jag vara minst sagt nedsättande. Jag glömde i mitt tidigare anförande att svara på en fråga som Lena Hjelm Wallén ställde direkt till mig, nämligen frågan vad vi menar med det som vi i vår motion skriver om arbetsglädje. Ja, jag kan förstå att Lena Hjelm-Wallén ställer den frågan, därför att det är så få elever i dag som upplever arbetsglädje och som går med glädje till sin skola. Att det i sin tur kan bero på att skolan ställer för små krav på eleverna eller ställer fel krav på dem, det är en annan sak. Men att nedvärdera betydelsen för en människa — hon må vara 7, 10, 15 eller 50 år gammal — av att kunna gå till sin utbildning eller till sitt arbete med glädje, det är inte bara att nedvärdera utan det är också hånande, och det tycker jag kanske är litet ynkligt. Återigen: Det är alltså de konkreta kunskaperna och problemen i fråga om dem som vi beskyller socialdemokraterna för att inte ha beaktat. När det gäller frågan om pedagogisk förnyelse och den förändring av samhället, som helt självklart alltid kommer att äga rum, har vi i många fall varit ense om metoderna. Det har vi också varit när det gäller utformningen av SIA-skolan. Lena Hjelm-Wallén känner lika väl som jag till de ansträngningar Britt Mogård som skolminister gjorde för att föra ut SIA-skolans bästa idéer i våra kommuner, i våra skolor.

Herr talman! Jag tror det är mest moderaterna som vill framhäva Britt Mogårds insatser därvidlag. Det är många ute i skolorna, i föreningslivet och arbetslivet som har en helt annan inställning till hennes insatser. Att lära sig genom att använda handen också till annat än att bläddra med och hålla i pennan med, det var något anstötligt att säga enligt Ingrid Sundberg. Men kan då Ingrid Sundberg inte inse att man faktiskt kan lära sig väldigt mycket genom att bruka händerna på ett annat sätt, genom att fungera praktiskt i skolarbetet, där man just använder händerna för att skapa. Skolarbetet kan därigenom komma nära eleverna, så att eleverna kan finna det meningsfullt. Jag tycker Ingrid Sundbergs totalteoretiska syn på skolan var mycket belysande. Det är alltså moderaternas inställning. Nog har moderaterna lämnat många löften om minskade klasser, men så snart man kom till regeringsmakten blev därav intet. Den moderata skolministern förklarade att det stod fel i regeringsdeklarationen när den lovade minskade klasser. Det löftet totalkapsejsade alltså. Vilovar naturligtvis inte att varje klass skall få ytterligare en vuxen. Det har samhället inte råd med. Det klargjorde jag i diskussionen med Claes Elmstedt. Men vad den socialdemokratiska motionen handlar om är att det på sina håll finns behov av att förstärka personalen med fler vuxna i skolarbetet, nämligen där oron är stark. Det är så vi vill arbeta — att behovsinrikta. Vårt förslag grundas på att vi bryr oss om eleverna. Vi menar att det är att bry sig om eleverna om man har fler vuxna med i skolarbetet, som hjälper till, som har tid med både svaga och dem som är snabbare, som har tid att intressera sig för eleverna, prata med dem, avvärja mobbning, stödja dem i arbetet. Det är just den typen av personalinsats som vårt förslag avser. Jag läste ett moderatrecept om skolans omsorg, och det var helt annorlunda. Jag citerar ur en nyligen publicerad artikel av Britt Mogård, där hon säger: ”Betygen är ett uttryck för att skolan bryr sig om eleverna.” Hur kan man uttrycka sig så cyniskt? Nästan hela lågoch mellanstadiet är ju betygsfritt. Moderaterna menar alltså att alla lågoch mellanstadielärare, som inte sätter betyg, inte bryr sig om eleverna. Det får vara någon måtta på hårresande påståenden. Jag frågar vad arbetsglädje är och frågar konkret: Vilka åtgärder avses? Vad kostar det skattebetalarna? Vad menar ni med arbetsglädje? Men jag får inget konkret svar. Återigen bara fagert tal. Det är det jag skulle önska att vi kom ifrån och att vi kom att diskutera konkreta lösningar i stället.
Herr talman! Om det gäller vad våra förslag kostar, så kan jag glädja Lena Hjelm-Wallén med att det efter motionstidens utgång och efter ärendenas behandling i utskott på sedvanligt sätt kommer att visa sig vilket parti som svarar för de högsta kostnaderna för skolpolitiken. Det är definitivt socialdemokraterna som med sina motioner och utan att ha det direkta ansvaret för statsbudgeten föreslagit högre anslag till skolan. Det var en helt annan situation när socialdemokraterna hade ansvaret för landets ekonomi. Men återigen kommer vi fram till våra djupt skilda uppfattningar om varje människas rätt till baskunskaper. Jag håller nämligen med Lena Hjelm Wallén om att man kan lära sig väldigt mycket utan papper och penna och att det är oerhört värdefulla kunskaper, för att inte säga nödvändiga kunskaper. Men vi skiljer oss åt i ett avseende, nämligen där jag anser att det finns en viss typ av kunskaper som man inte kan tillägna sig utan papper och penna. Man kan säkert vara riksdagsman utan att använda papper och penna, men man kan inte lära sig multiplicera, addera och över huvud taget att räkna eller skriva ett referat utan att använda penna eller — jag vill göra ett tillägg — skrivmaskin. Det är därför som vi i vårt understrykande av kravet på baskunskaper inte har velat förneka värdet av den andra typen av kunskaper, bl.a. behovet av att knyta utbildningen närmare till samhället. Men vi anser också att man inte får förmena barnen deras rätt — från jämlikhetssynpunkt för att ta bort klasskillnaderna i framtiden — att lära sig skriva, läsa och räkna. Det är där Lena Hjelm-Walléns uppfattning skiljer sig så markant från min. Det framgick dessutom av hennes tidigare anförande.

Herr talman! Kraven på skolan hopar sig — alla brister i dagens samhälle skallelimineras av skolan, alla förhoppningar inför morgondagen skall skolan börja förverkliga. Skolan skall vara verklighetsanknuten och framtidsinriktad, den skall vara till för de svaga och ta vara på begåvningarna, den skall ge barnen en god miljö, ställa krav och sätta upp normer, den skall rikta in sig på naturvetenskap och teknik och därmed ”rädda Sverige”, den skall låta barnen få uppleva bild, musik och dikt, den skall ge alla fasta basfärdigheter, men också låta var och en få chansen att ställa upp egna mål. I det här vimlet av krav vill jag ta fasta på det centrala: grundskolan som alla barns skola, en skola för alla barn och alla begåvningar, en skola som ställer upp gemensamma mål och erbjuder många olika vägar att nå dem. Den skola som vi vill skapa för framtiden skall vara en gemensamhetens och mångsidighetens skola. Så var det också tänkt från början. 1950 lade dåvarande skolministern, ecklesiastikminister Josef Weijne, fram den proposition som sedan blev grundläggande för hela det svenska skolreformverket. Jag citerar ur propositionstexten: ”I många stycken äro kraven på skolan oförändrade. Den måste alltjämt ge något av det som hör barnaåldern till, sång och saga, lek och poesi, och den måste med nit och allvar innöta de grundläggande tekniska färdigheterna, läsning, skrivning och räkning, inpränta dem så att färdigheten blir varaktig. Formerna för kunskapsmeddelelsen kunna skifta från ämne till ämne. Skolan får icke väja för arbete både av lärare och lärjungar, om det är förutsättningen för att en nödvändig färdighet skall övas in.” Kraven på skolan är fortfarande oförändrade i den mening som Josef Weijne anger. Hans tankar är även i dag värda att läsa och begrunda. Bl. a. framhäver han kunskapernas betydelse och kräver arbete av lärare och elever. Det finns anledning att fråga sig om dessa krav för mycket kommit i skymundan när det gäller eleverna i dagens grundskola. Vi bör inte ha någon svårighet att enas om att fullfölja linjen från 1950 års grundläggande beslut, som fattades i enhällighet, att skapa en skola för att lära. Men det gäller också att gå vidare. Kraven på skolan är förändrade därför att samhället har förändrats. Vardagslivet har blivit mindre barnvänligt. Föräldrar yrkesarbetar hårt. De har mindre tid och ork för sina barn. Vi har fler ensamföräldrar, fler familjer som är nya i Sverige, fler människor som har flyttat inom landet. I de nya bostadsområdena blir dessa familjer ofta ensamma och isolerade. Allt detta ställer nya och ökade krav på skolan. Vi skall ha en skola för att lära men också en skola för att leva. Den jämlikhet vi eftersträvar med vår svenska skola får inte bara gälla kunskaper och färdigheter. Alla barn måste få uppleva sin skoltid som meningsfull, få tillfälle att påverka sin situation, i klassrummet och i skolmiljön som helhet. Det gäller att inte bara enligt skollagen fostra harmoniska människor och kunniga medborgare för framtidens samhälle. Barn och unga människor skall få chansen att uppleva något av den harmonin och det medborgarskapet också i skolan. Först då närmar vi oss en verklig jämlikhet. Allt detta —-att skapa en skola för att lära och en skola för att leva —-är en del i förändringen av skolans inre arbete. Att förverkliga SIA-reformen hör till de viktigaste uppgifterna just nu, både centralt och lokalt. Här har genom SIA beslutet skapats ramen för en skola där man både kan lära och leva: en samlad skoldag, mer varierade och utökade elevaktiviteter, arbete i personallag, ett ökat lokalt ansvar. Flera av de propositioner som senare läggs fram för riksdagen är ytterligare led i arbetet på att utveckla skolans inre arbete: rätt till ledighet för föreningsmedverkan i skolan, flexibel skolplanering, en förändrad läroplan för grundskolan osv. Arbetet med en läroplansproposition pågår inom utbildningsdepartementet. Detta arbete kan i väsentliga avseenden inte bygga på skolöverstyrelsens förslag till ny läroplan för grundskolan som har stora brister. Jag vill utnyttja detta tillfälle till att ange vad jag tror måste vara några av huvudpunkterna för arbetet med en förändrad läroplan för grundskolan. För det första bör vi inte gå vidare mot ett mer sammanhållet högstadium. I stället skall vi satsa på en mångsidig skola, som tillgodoser elevernas behov av valfrihet. Ett mer sammanhållet högstadium leder nämligen inte till större jämlikhet — det mål vi alla eftersträvar. Det kan vara tvärtom. Att ge alla elever samma kunskaper, samma stoff vid samma tidpunkt och att ge dem samma tid för arbetsuppgifterna, det förstärker snarare än utjämnar skillnaderna. Barn utvecklas i mycket olika takt. De har rätt att få arbeta i sitt eget tempo och få tid att utveckla sin egen begåvning. Detta betyder förstås inte alls att vi tar ett steg tillbaka mot det gamla parallellskolesystemet — det missförståndet har förekommit. Variationerna av studierna skall ske inom årskursens ram i de för alla eleverna gemensamma ämnena, liksom i ämnen och kurser efter elevernas fria val. För att eleverna skall kunna arbeta med det som ligger bäst till för dem, för att de skall kunna välja utan att möta hinder för framtiden, är det viktigt att slita de gamla banden mellan grundskola och gymnasieskola. Grundskolan måste få leva sitt eget liv om den skall kännas meningsfull för alla elever. För det andra gäller det basfärdigheterna, det som i 1950 års proposition uttrycktes så att man med nit och allvar skulle innöta de grundläggande tekniska färdigheterna läsning, skrivning och räkning, inpränta dem så att färdigheten blev varaktig.

Men vi får inte förledas att tro att sådana kunskaper endast förvärvas genom skrivoch räkneövningar. De allra flesta skolämnen ger tillfälle till färdighetsträning. Det gäller för lärare att se möjligheterna. Det gäller också att stimulera barnens fantasi, ge dem ”sång och saga, lek och poesi” — för att återknyta till 1950 års proposition. Utan sådan stimulans fungerar hela intellektet sämre, och möjligheterna att tillägna sig basfärdigheter krymper samman. För det tredje: Förnyelsen måste gälla hela grundskolan, inte bara högstadiet. Stora skillnader mellan barnen finns redan när de kommer till skolan som 7-åringar. Det finns risk för att skolan förstärker skillnaderna, inte minst genom sin starkt verbala, intellektuella inriktning. Kontrasten mot förskolan är ofta alltför stor. Det finns anledning att söka föra lågstadium och förskola närmare varandra. Det finns också anledning att föra in mer av praktiska inslag i lågoch mellanstadiernas arbete, att hålla vid liv och stimulera barns naturliga nyfikenhet och upptäckarglädje genom att ge mer av naturorientering och introducera mer av teknik på skolans lägre stadier. Forskningar visar att 8-13-årsåldern är avgörande just för det naturvetenskapliga intresset. För det fjärde: Arbetet med teknik måste bli gemensamt för alla på högstadiet. Samtliga elever bör få en teknisk orientering, fler bör stimuleras att välja tekniska studier. Tillvalsämnet teknik väljs i dag på högstadiet av mindre än 1 96 flickor. Jag besökte häromdagen en högstadieskola och ställdes då inför ett stort antal elever i en samlingssal — man sade att det var ungefär 585 elever. Jag frågade om det fanns någon flicka som läste teknik. En enda flicka räckte upp handen. Vi måste hitta flera sätt att utnyttja den begåvningsresurs som flickorna i det här avseendet utgör. Obligatorisk teknik på högstadiet är ett av dem. För det femte: Läroplanen kommer att ge stort utrymme för skolstyrelsernas och de enskilda skolornas beslut. Det kommer att krävas att skolorna själva planerar med initiativkraft och fantasi. En liten skola har alldeles speciella förutsättningar att skapa en stimulerande miljö, som aktiverar lärare Professor Urban Dahllöf har nyligen genomfört en studie av små svenska högstadieskolor i glesbygd, och hans undersökningar visar entydigt att eleverna lär sig lika bra, om inte bättre, i små skolor och att de har mer positiva attityder mot varandra och mot vuxna. Honnörsordet i skoldebatten i dag är verklighetsanknytning. Vilken verklighet vill vi anknyta skolan till? Det ligger nära till hands att uppfatta verkligheten som enbart materiell, som möjlig att iaktta med de fem sinnena, som mätoch vägbar. Men vad som också måste räknas till verkligheten är sådant som utgör grunden för känslolivet, för upplevelser av gemenskap, glädje, kärlek, hat, samarbetsvilja — allt det som rör personlighetsdaning, idealbildning och livsåskådning. Hit hör också det som styr vårt handlande: normerna. Jag hoppas att de blir livligt debatterade, när skriften Skolan skall fostra når ut till lärare, föräldrar, elever och andra intresserade. Debattskriften är första etappen av normgruppens arbete, och den kommer säkert att sätta i gång och ge underlag för en diskussion om ordning och hänsyn, om arbetsmoral och arbetsglädje och om klassrumsrelationer. Verklighetsanknytningen måste också vara mycket praktisk. Det handlar om att i anslutning till olika undervisningsmoment gå ut ur skolan och bl.a. för längre eller kortare tid praktisera på arbetsplatser. Den sortens verklighetsanknytning är givetvis värdefull, och det är önskvärt att den utvidgas. Men det finns skäl att innan vi förordar den i större skala och för ungdomar i allt yngre åldrar realistiskt se på vad arbetsmarknaden kan klara och vilka åtgärder som kan behövas inför en större anstormning av praktikanter. Genom det stora intresset för grundskolan har gymnasieskolan kommit litet i skymundan de senaste åren, trots att en gymnasieutredning tillsatts och trots svårigheterna för ungdomar på arbetsmarknaden. Men det betyder inte att gymnasieskolan har stått stilla. På resor de senaste månaderna har jag kunnat konstatera att man på olika håll i landet har tagit många och intressanta initiativ för nya grupper av elever och för att skapa en mer flexibel gymnasieskola. Huvuduppgiften de närmaste åren är att bereda plats åt alla de 16-åringar som kommer från grundskolan och åt de äldre ungdomar som efter något år i arbetslivet eller efter något annat avbrott vill fortsätta sin utbildning. Det ställer stora krav på resurser, men det kräver också att man är beredd att pröva nya vägar för att ge utbildning. I årets budgetproposition ökas antalet platser i gymnasieskolan. Om det skulle visa sig att den föreslagna utökningen inte räcker är naturligtvis regeringen beredd att öka ännu mera. Skolöverstyrelsen kommer att få i uppdrag att för regeringen redovisa en bedömning av situationen så snart ansökningarna till gymnasieskolan kommit in, dvs. omkring den 1 mars. Målet är att alla som vill gå i gymnasieskola också skall kunna få göra det. Gymnasieutredningen har nu arbetat i drygt två år. Dess uppdrag är viktigt men vittomfattande. Utredningen bör, enligt min mening, nu koncentrera sig på den långsiktiga förändringen av gymnasieskolan, att finna den struktur och det innehåll som krävs för att utbilda ungdomar, vilkas verksamma liv sträcker sig långt in på 2000-talet. I det sammanhanget tror jag inte att utredningen kan inskränka sig till den nuvarande gymnasieskolan. Den måste vidga sitt perspektiv till att omfatta både de avslutande åren i grundskolan och det inledande skedet på högskolan. Det är viktigt att gymnasieutredningen inte blir förlamande, så att utvecklingen inom gymnasieskolan står stilla, medan utredningen arbetar. Det är lätt att peka på behovet av konkreta förändringar redan i nuläget. Jag skall nämna några saker: Det är angeläget att finna former för ett mer utvecklat samarbete mellan skola och arbetsliv. Det är angeläget att överbrygga den nuvarande splittringen av den gymnasiala utbildningen till gymnasieskolan, kommunala vuxenutbildningen och delar av arbetsmarknadsutbildningen. Det är angeläget att hitta former för en mer flexibel planering av gymnasieskolan och ett ökat regionalt och lokalt inflytande över dimensioneringen. Det är angeläget att utveckla innehållet i utbildningen, så att den svarar mot elevernas krav och de förändrade villkoren i arbetslivet. Det är angeläget att pröva andra former för utbildningen än långa sammanhängande studiegångar. En begränsad försöksverksamhet med varvad utbildning i gymnasieskolan har nu inletts. En utvidgning av den är önskvärd. Det är också viktigt att hitta vägar för att bygga in den rika floran korta kurser i gymnasieskolan. På de punkter som jag nu har nämnt bedrivs redan i dag eller kommer snart i gång ett arbete inom utbildningsdepartementet eller skolöverstyrelsen vid sidan av det som uträttas inom gymnasieutredningen. Det är lätt att gripas av vanmakt inför skolans problem. Många gör det, vilket också i någon mån avspeglats i den här diskussionen. Men jag är mycket angelägen om att framhålla att vi inte bara har en skola i kris, vi har också en skola i utveckling. Runt om i landet uträttas ett imponerande konstruktivt arbete av idérika och engagerade lärare, skolledare, elever och andra som verkar i skolan — ofta med verksamt stöd av föräldrar. De behöver naturligtvis resurser för sitt arbete, men det här är inte bara fråga om pengar och mera pengar. Det gäller att stödja dem som mitt i krisen utvecklar en ny skola. Jag har sett många exempel på ett sådant engagerande utvecklingsarbete, tillräckligt många för att jag skall våga hoppas att skolans problem skall kunna lösas.

Herr talman! Det är inte möjligt att nu ta upp en läroplansdebatt. Skolministerns anförande var med nödvändighet ganska allmänt hållet. Bara på den första punkten, där skolministern talade om hur sammanhållet grundskolans högstadium skall vara, vill jag upprepa vad jag sade i mitt anförande, nämligen att det inte får leda till en ökad differentiering av Jag håller med Birgit Rodhe när det gäller gymnasieutredningens arbete. Det bör vara långsiktigt. Det försökte jag beskriva i de ursprungliga direktiven, och det har jag hävdat i gymnasieutredningens arbete. Det är bra att det sägs ifrån också av nu sittande regering. Likaså tycker jag att det är helt naturligt att utredningen sysslar med övergången från grundskola till gymnasieskola, från gymnasieskola till högskola. Det har jag själv sett som en helt naturlig uppgift för utredningen. Beträffande gymnasieskolans kapacitet har folkpartiregeringen slagit på trumman ganska hårt för den ökning som föreslås av antalet gymnasieskolplatser. Men fattas bara annat — årskullarna av 16-åringar ökar mycket kraftigt! Vad vi kritiserar är att man inte ökar tillräckligt. Tvärtom — regeringens förslag innebär t.o.m. ett lägre antal gymnasieskolplatser inför nästa år än innevarande år. Det hjälper inte upp situationen att komma och tala om att man skall ta till extraramar och återkomma till dimensioneringen, om arbetsmarknadsskäl talar för det. Erfarenheterna visar att det inte är möjligt för kommuner och länsskolnämnder att fylla upp de här extraramarna. Därför är det nu, när planeringsramen ges, som man bör föreslå och besluta att vi skall upp i 100 96. Birgit Rodhe är säkert medveten om att regeringen nu planerar för att direkt avvisa ett stort antal ungdomar från gymnasieskolan och hänvisa dem till arbetslöshetskön. Tidigare har folkpartiet talat mycket om ungdomsgaranti, som skulle garantera ungdomar utbildning, jobb eller praktik. Det rör sig om en ganska ihålig garanti, tycker jag. Folkpartiregeringens förslag på utbildningsområdet garanterar definitivt inte utbildning. Det enda som det alldeles säkert garanterar är att flera tusen ungdomar inte kommer att kunna få gymnasieskoleutbildning.

Herr talman! Jag har liksom statsrådet Rodhe noterat professor Dahllöfs mycket intressanta undersökning och inte minst det resultat han kommit fram till när det gäller de mindre skolenheternas ställning och betydelse. Han konstaterar att det han funnit beträffande såväl studieresultat som arbetsmiljö i skolan entydigt pekar i klart positiv riktning. Det är vad vi från centern har haft på känn, så att säga, hela tiden när vi har pläderat för de små skolornas ställning på låg-, mellanoch högstadierna och i viss mån också på gymnasienivå. Jag ber att få ställa en direkt fråga till statsrådet Rodhe: Kommer de erfarenheter som gjorts, de resultat som professor Dahllöf kommit fram till — de positiva erfarenheterna av de mindre skolenheternas roll — att ligga till grund för läroplansarbetet i utbildningsdepartementet? Kommer detta att vara något övergripande, i förhållande till vilket andra, mindre delar får underordna sig?

Herr talman! Jag ställde i mitt anförande en fråga till skolministern, om det inte hade funnits någon möjlighet att få förslaget till läroplan framlagt så att det hade kunnat behandlas av riksdagen i vår. Det skulle vara roligt att höra skolministerns motiv för att så inte kan bli fallet. Det verkar ju som om åtskilliga partier här i riksdagen skulle kunna vara eniga om vad en sådan läroplan skall innehålla, om man jämför de partimotioner som är framlagda. Jag vill erinra om att moderata samlingspartiet i partimotionen om läroplansarbetet bl.a. lagt fram ett förslag om metoderna för kunskapsoch färdighetsinhämtande. Vi har också varmt understrukit kravet på en ökad valfrihet för eleverna i högskolan. Låt mig också, herr talman, med anledning av Urban Dahllöfs utredning göra den kommentaren att kravet på små skolenheter och motviljan mot mastodontskolorna har förts fram av moderata samlingspartiet i decennier. Det kanske mest glädjande med Urban Dahllöfs utredning — förutom att den klargjorde hur användbara de små skolenheterna är — var att den visade med vilken förtjusning eleverna går i dessa skolor och vilken arbetsglädje de där känner. Jag tror att det är värt att understryka också detta och att de erfarenheter utredningen gjort kan ligga till grund för det framtida arbetet på utvecklingen av vårt skolsystem. Men än en gång, skolminister Rodhe: Varför får vi inte behandla läroplanen och även betygen under innevarande riksmöte?

Herr talman! Jag skall för enkelhetens skull börja där Ingrid Sundberg slutade, dvs. med frågan varför jag inte lägger fram propositionen på detta område i vår. Det finns många orsaker till det, men låt mig framför allt peka på två. Det som i första hand kom att styra mitt handlande i det här sammanhanget var att jag när jag kom till departementet förelades ett snävt tidsschema, som innebar att jag i allt väsentligt skulle ha tagit ställning till de grundläggande frågorna i läroplanen i mitten av december, alltså just när remissyttrandena hade kommit in eller medan de höll på att komma in. Jag har vid andra tillfällen sagt, och jag upprepar det här, att jag suttit tillräckligt länge ute i landet som remisskrivare för att inte vilja vara med om en sådan nonchalans mot remissinstanserna att man skulle ha bundit sig på alla väsentliga punkter innan man hade hunnit ta del av vad de har att säga — och inte bara de stora och tunga av dessa utan också kommuner, länsskolnämnder osv. Det är ett oerhört ingående och maktpåliggande arbete som vi nu håller på att genomföra och som ger oss mycket för den fortsatta bearbetningen av läroplansförslaget. Vidare är en av de stora bristerna i det SÖ-förslag som vi hade att utgå från att man i mycket liten utsträckning har byggt på data från forskningsarbete och på andra mera konstruktiva resultat, som kan användas som underlag i detta sammanhang. Det tar också tid att på ett annat sätt underbygga det förslag som vi vill lägga fram, för att därmed om möjligt ge ett stabilare underlag för läroplansarbetet för framtiden än vad som hittills har skett, i varje fall i det aktuella förslaget. Både Ingrid Sundberg och Claes Elmstedt berörde vad jag tog upp om Urban Dahllöfs undersökningar och resultaten av dessa. Claes Elmstedt frågade om de kommer att vara grundläggande för läroplansarbetet. Det är kanske att ta till litet för mycket, men jag vill framhålla att vi kommer att lägga fram en särskild proposition om flexibel skolplanering, som bl.a. kommer att göra det lättare att skapa mindre skolor, bl.a. för högstadiet, varvid dessa resultat kommer att utnyttjas. Vidare kommer vi så långt möjligt också i själva läroplansarbetet att föra in det som kan vara möjligt att utnyttja av Dahllöfs undersökningar, som emellertid ännu inte i sin helhet är offentligt redovisade. Till Lena Hjelm-Wallén vill jag säga två saker. Jag kan försäkra att vi inte kommer att föreslå någon ökad organisatorisk differentiering. Jag har sagt att det skall vara gemensamma mål för alla elever och att vi bör eftersträva en större mångsidighet. Jag har funnit att det finns underlag härför, också i de hittills från andra håll redovisade förslagen. Jag har svårt att förstå varför inte Lena Hjelm-Wallén vill tro mig på mitt ord när jag säger att vi menar att gymnasiets kapacitet skall rättas efter ungdomarnas val. Vi kommer alltså inte att gå ut med en siffra som i största allmänhet inte säger så särskilt mycket: 100 96. Jag tror att vi kommer att eftersträva det målet på något längre sikt, men det behövs inte i år. Tyvärr är inte gymnasiebenägenheten — om jag skall använda ett sådant ord — riktigt så stor som vi skulle önska. Detta betyder inte att vi planerar för arbetslöshet eller för att avvisa ungdomar. Vi menar att alla ungdomar som vill komma in på gymnasiet också skall få chans att göra det, och det var det jag avsåg med vad jag sade om att skolöverstyrelsen får i uppdrag att redovisa vad som ytterligare behöver göras.

Detta håller nu på att tillämpas ute i många kommuner, och andra kommuner planerar för det. Det tillhör i högsta grad de aktuella krav som vår regering arbetar för.
Herr talman! När man hör skolministern skulle man kunna tänka sig att det hade behövts långa tidrymder för att läroplanen skulle kunna behandlas av vårens riksmöte, men det rör sig faktiskt bara om ett par veckor. Dessutom måste arbetet ha underlättats av att åtskilliga av remissinstanserna hade inlämnat sina remissvar långt innan remisstiden utgick den 15 december. Utan att jag på något sätt hade velat förstöra skolministerns jul vill jag alltså påstå, att det med tanke på både riksdagsarbetet och alla människor som arbetar i skolan hade varit angeläget att vi hade kunnat få ägna vårriksdagen åt denna fråga. Jag vill erinra om att trepartiregeringens skolminister hade gjort ett stort förberedelsearbete i departementet. Man var dessutom inom trepartiregeringen enig, efter vad jag har försport, om att skolöverstyrelsens förslag inte skulle ligga till grund för en proposition om läroplanen. Jag vill beklaga att inte den avsikt som trepartiregeringen hade, nämligen att vårriksdagen 1979 skulle behandla läroplanen, har kunnat bli verklighet. Nu får vi se vad läroplansförslaget innebär, men vi får ingen möjlighet att behandla det förrän efter valet. Det beklagar vi från moderat håll.
Herr talman! Beträffande handläggningen av läroplansförslaget hyser jag aktning för Birgit Rodhe, som verkligen ville sätta sig in i vad remissinstanserna sade och inte, som den tidigare skolministern, utarbeta sitt förslag redan innan remissinstanserna ens hade lämnat ifrån sig sina synpunkter. Beträffande gymnasieskolans dimensionering är jag litet förvånad över Birgit Rodhes inställning — men den kan ju bero på att man inte har fått bättre utfall i budgetdepartementet. Om det är så kan jag ha förståelse för situationen. Men Birgit Rodhe måste ju efter sin kommunala verksamhet veta att ökar man antalet gymnasieskoleplatser strax inför läsårets början eller under läsåret, ger det mycket sällan någon verklig utdelning. Man har då inte möjlighet att komma i gång med utbildning. Och Birgit Rodhe måste också veta att det faktiskt saknades 19000 platser höstterminen 1978, om man jämför utlagda platser och de sökandes förstahandsval. Vi vet att intresset för gymnasieskolan har varit i stigande — låt vara förmodligen av negativa skäl, nämligen i rädsla för ungdomsarbetslöshet. Vi måste därför göra allt för att erbjuda ungdomar den utbildning de vill ha. På annat sätt kan man inte uppfylla ungdomsgarantin.

Herr talman! Det har i det här landet under 1950 och 1960-talen byggts alldeles för många mastodontskolor. Hade vi haft en annan utformning av den verksamheten, hade åtskilliga av de problem som vi i dag har och ofta diskuterar varit ur världen eller aldrig ens uppstått. Nu har vi fått tillgång till en vetenskaplig undersökning, vars resultat entydigt visar att de mindre skolorna hävdar sig väl, såväl utbildningsmässigt som skolmiljömässigt. Jag kan förstå att statsrådet Rodhe inte kan svara direkt på den fråga jag ställde.

Jag kan i så fall utlova stöd från centerpartiet på den punkten.

Herr talman! Jag kan försäkra Ingrid Sundberg att varken jag eller de av mina medarbetare inom departementet som har något ansvar för läroplansarbetet hade någon särskilt lugn jul. Arbetet pågick också då, inte minst med att läsa remissvar, särskilt från de stora remissinstanser som hade lämnat in sina svar i förväg. Men det hade sannerligen inte ens alla de ”stora” gjort. Om jag inte minns fel hörde arbetsmarknadsstyrelsen till dem som kom tämligen sent; det var naturligt nog en viktig och värdefull remiss. Framför allt kommunernas remissvar kom först långt in i december — också det av naturliga skäl, eftersom många kommuners sista sammanträden för året hölls då — och dem finner jag det naturligtvis oerhört väsentligt att studera i det här sammanhanget. Skillnaden mellan den tidigare och den nu planerade tiden rörde sig dock inte om veckor utan om ett par månader, och även om en hel del av förarbetet var gjort var vi angelägna att pröva förutsättningarna för att, som jag sade, så långt som möjligt lägga till grund vad som kunde finnas i forskningsoch utvecklingsarbetet. — Därmed har jag naturligtvis inte velat säga att man inte också tidigare hade försökt göra detta, men vi ville gräva litet djupare och ta den tid på oss som detta arbete krävde. Vi menar att detta är viktigt för läroplansarbetet både nu och i framtiden. Som f. d. kommunalpolitiker är jag naturligtvis medveten om hur svårt det är att börja dimensionera om gymnasieskolan i augusti eller en bit in på terminen, men varför skulle man göra det? Jag sade att det är nu, när ansökningarna kommer in, som jag anser att det bör göras. Och även om detta medför vissa svårigheter nu, hade det inte varit särskilt mycket lättare tidigare heller, eftersom det gäller att dimensionera skolan efter elevernas önskemål så långt som det över huvud taget är möjligt. Den stora svårigheten därvidlag ligger naturligtvis i att skaffa tillräckligt många sådana utbildningsplatser som ungdomarna efterfrågar, framför allt när det gäller tunga yrkesförberedande utbildningar, men vi kommer även där att göra vad som är möjligt. Till sist vill jag säga till Claes Elmstedt att jag framhöll att vi kommer att lägga fram en proposition om flexibel skolplanering. Däri skall vi givetvis så mycket som möjligt ta hänsyn till och lärdom av de Dahllöfska resultaten. Problemet är naturligtvis att vi har de mycket stora skolorna. Vi finner det angeläget att tillsammans med dem som arbetar ute i skolorna använda vår konstruktiva fantasi för att inom de stora skolorna försöka skapa mindre enheter som kan ge åtminstone något av de positiva vinster som de små skolenheter ger som byggs just för det ändamålet.

Herr talman! Jag vågar påstå att inget område har så snabbt kommit i centrum för så många människors intresse och på så kort tid blivit föremål för så många åtgärder som miljövårdens. Det skulle vara lätt att verifiera detta påstående genom en uppräkning av alla de beslut i miljövårdsfrågor som riksdagen fattade under 1960 och 1970-talen på den socialdemokratiska regeringens förslag. En helt ny lagstiftning tillkom. Samhällets organ för miljövården byggdes upp. Samhällsplaneringen inriktades mot en god hushållning med mark och vatten. Målet för miljöpolitiken skulle vara att trygga alla människors rätt till en god livsmiljö — i arbetet, i bostaden, under fritiden. Socialdemokratin slog fast samhällets ansvar för vården av miljön. Många miljöfrågor är till sin karaktär internationella. Sverige kom att spela en framskjuten roll vid tillkomsten av FN:s miljöstyrelse och det arbete som bedrevs olika internationella organ. Sverige medverkade också aktivt för att i Norden och i länderna runt Östersjön få till stånd lösningar av akuta och långsiktiga problem på miljövårdens område grannländerna emellan. Reformarbetet gav påtagliga resultat men måste fullföljas mera målmedvetet än som skett under de borgerliga regeringarnas tid. Vi måste bl.a. öka skyddet för människor och miljö på områden där vetenskap och teknik ställer tidigare oprövade eller från miljösynpunkt outforskade möjligheter till mänsklighetens förfogande. Utvecklingen av nya kemiska ämnen och processer har lämnat många postiva bidrag till vår välfärd, men de vållar också problem. Många människor kommer i sin dagliga tillvaro, såväl på arbetsplatsen som i hemmen, i kontakt med kemiska ämnen av olika slag. Samtidigt är osäkerheten stor om många av dessa ämnens verkningar på såväl kort som lång sikt. Med hänsyn tagen till den snabba ökningen av antalet kemiska produkter är också de kemiska riskerna ett ständigt växande problem i samhället. Inte minst de skadeverkningar som upptäcks först efter lång tid inger oro. Den otålighet med vilken bl.a. de fackliga organisationerna väntar på en effektiv uppbyggnad av den produktkontroll som riksdagen beslöt på den socialdemokratiska regeringens förslag är i hög grad motiverad mot bakgrunden av de många farliga ämnen som under senare år avslöjats i vår arbetsmiljö. Det skall inte behöva vara på det sättet att man för att kunna försörja sig skall riskera att ådra sig sjukdomar som avslöjas först om ett antal år och som då kanske inte kan botas. Kravet på en trygg arbetsmiljö måste stå i förgrunden för våra ansträngningar på miljövårdens område. Vi återkommer därför även i år med våra förslag. Men också den yttre miljön påverkas av kemikalierna. Inom jordoch skogsbruk används både konstgödning och kemiska bekämpningsmedel av olika slag. Utsläpp från industrier och motorfordon tillför omgivningen andra kemiska föroreningar. Vi måste enligt socialdemokratins uppfattning öka skyddet för människor och miljö mot de växande riskerna i kemisamhället. Vi måste skaffa oss ett bättre grepp över konsekvenserna för natur och arbetsmiljö. Socialdemokraterna föreslår därför att en giftoch kemikommission tillsätts för att samordna behovet av forskning, föreslå utformning av erforderlig utbildning, se över gällande lagstiftning i fråga om förhandskontroll, märkning och andra åtgärder för att göra skyddet för människor och miljö effektivt. bruket måste minskas för att på sikt avvecklas. Vi framförde dessa krav vid fjolårets riksdag, men de avvisades då av den borgerliga majoriteten. Den kraftigt ökade användningen av handelsgödsel är inom vissa områden av vårt land ett allvarligt hot mot dricksvattnet. På vissa lätta jordar, där odlingen bedrivs intensivt, har mycket höga halter av nitrat i enskilda vattentäkter registrerats. Detta kan ha menlig inverkan på människor och djur. Bl. a. kan framför allt hos små barn de röda blodkropparna förstöras. Risk för att nitrat och nitrit ombildas till cancerframkallande föreningar föreligger också. Dricksvatten är ju ett av våra viktigaste livsmedel. Människor skall inte behöva känna oro för att få sitt dricksvatten fördärvat av ett överdrivet utnyttjande av handelsgödsel i jordbruket. Vårt krav vid fjolårets riksdag på en kraftig minskning av användning av handelsgödsel och att en utredning skulle tillsättas för att skyndsamt gripa sig an problemen avvisades då av de borgerliga partierna. Vi återkommer nu även med detta förslag. De skandalartade förhållanden som uppdagades vid BT Kemi i Teckomatorp understryker nödvändigheten av att samhället får ett ordentligt grepp över hanteringen av miljöfarligt avfall. Vi kräver att innan produktionen av en vara påbörjas bör det vara känt hur det avfall som uppstår i själva produktionsprocessen skall behandlas, liksom hur den färdiga varan skall tas om hand, sedan den en gång använts. Det här principiella synsättet slog socialdemokratin fast när riksdagen beslöt om avfallshanteringen år 1975. Nu måste äntligen de åtgärder genomföras som gör det möjligt att tillämpa den här principen. Vi måste förhindra att det som hände vid BT Kemi i Teckomatorp återupprepas. Om skada vid hanteringen av miljöfarligt avfall ändå skulle uppkomma skall den ersättas av den som vållar skadan. Vi kräver att preskriptionstiden för brott mot gällande miljölagstiftning förlängs till minst tio år och att straffsatserna för miljöbrott skärps. Vi kräver av folkpartiregeringen att den driver de här frågorna med större energi än vad den borgerliga trepartiregeringen gjorde. Det räcker inte med allmänt prat om miljövänlighet. Det krävs också handling. En annan allvarlig miljöfråga, som redan varit på tal i remissdebatten, är föroreningarna från bilismen. De 4,7 miljoner kubikmeter bensin som årligen förbrukas i vårt land ger upphov till att ca 1,4 miljoner kilo bly sprids längs gator och vägar. Blyutsläppen är allvarliga från såväl hälsosom miljösynpunkt. Allra mest utsatta är små barn i våra tätorter. Nya undersökningar visar att riskerna med blyutsläppen är ännu större än man tidigare räknat med. Vi förstår den oro som kommer till uttryck från många människors sida, särskilt som vi som nu lever är den första generation som under en lång tid utsatts för bilismens föroreningar. Vi kan sålunda ännu inte överblicka de långsiktiga konsekvenserna. Vi måste göra vad som är möjligt för att förebygga riskerna. Vi socialdemokrater har därför i tre år krävt att blyhalten i bensin skulle sänkas. Förra året föreslog vi att blyhalten i bensin skulle sänkas med 60 96 från den I januari 1979 samt att en tidsplan för övergång till helt blyfri bensin skulle fastställas. Men våra förslag har avvisats av den borgerliga majoriteten i riksdagen. När Thorbjörn Fälldin i går talade om att hans regering hade handlat, så innebar detta i realiteten att vad den borgerliga regeringen gjorde var att avvisa det socialdemokratiska förslaget och ge bensinbolagen respit med att sänka blyhalten till den 1 januari 1980. Någon tidpunkt för övergång till helt blyfri bensin ville man över huvud taget inte fastställa. Det var patetiskt att höra jordbruksministern i TV i går kväll säga att man nu skulle försöka få bensinbolagen att flytta fram tidpunkten för övergång till bensin med lägre blyhalt. Det är i och för sig viktigt att så sker, men det hade varit mycket enklare om folkpartiet röstat för de socialdemokratiska motionerna. I så fall hade blyhalten nu varit sänkt. Jordbruksministern tillhörde själv den majoritet som avslog våra motioner. Sent skall syndaren vakna. Vi återkommer nu för tredje året i följd med vårt krav på att ett åtgärdsprogram mot föroreningarna från bilismen omedelbart upprättas med bl.a. en tidsplan för övergång till helt blyfri bensin. Vågar vi hoppas på stöd från den borgerliga riksdagsmajoriteten den här gången? Förstörelsen av sjöar och vattendrag genom svavelnedfall, förorsakat av förbränning av olja och kol, sprider sig till allt större områden. Nyligen har genom en utredning konstaterats att 90 96 av sjöarna i Örebro län är svårt angripna. Det skulle vara en oförlåtlig försummelse mot kommande generationer om vi inte med kraft försökte förhindra den här utvecklingen. Våra sjöar är oskattbara tillgångar i vår natur med en avgörande betydelse för det ekologiska samspelet och ett rekreationsvärde som inte kan ersättas med pengar. Trots upprepade påstötningar motionsvägen har de borgerliga partierna i regeringsställning icke fullföljt det arbete som den socialdemokratiska regeringen påbörjade för att hindra denna naturförstörelse. Vi kräver därför på nytt att den socialdemokratiska regeringens program i detta avseende fullföljs. När det gäller vår energiförsörjning måste vi skärpa hushållningen och satsa på forskning och utveckling av alternativa energikällor. Säkerhetskraven skall självfallet stå i förgrunden vid valet av energikälla. Men människornas trygghet kräver också en energiförsörjning som tar hänsyn till de långsiktiga risker för människor och miljö som en ökad förbränning av kol ocholja medför. Vad vien gång släpper upp i luften kan vi inte ta tillbaka igen. Koldioxiden bryts inte ned i atmosfären utan skapar ett allt tjockare hölje runt jorden som kan få katastrofala konsekvenser för allt levande. Vår partimotion innehåller ytterligare krav på åtgärder för att stärka miljövården. De gäller skyddet för vår natur, där våtmarkerna påkallar särskild uppmärksamhet. En viktig fråga är resurserna för forskning och kontroll. Socialdemokraterna kan inte tillstyrka de prutningar som folkpartiregeringen vill genomföra i myndigheternas äskanden i dessa avseenden. Vi anser dessa anslag vara så angelägna att vi trots den återhållsamhet med utgifter som vi i övrigt vinnlagt oss om föreslår en ökning av anslagen till miljövårdsforskning och kontroll med nära 5 milj.kr. Genom besparingar på andra områden i budgeten har vi ekonomisk täckning för detta förslag. Vi är förvånade över den ovilja som den borgerliga riksdagsmajoriteten under trepartiregeringens tid visade mot de socialdemokratiska förslagen på miljövårdens område. Man var uppenbarligen så ensidigt inriktad på att diskutera om man skulle ha tio eller tolv kärnkraftsreaktorer att man sköt många viktiga miljöfrågor, som representerar väsentligt större risker för mänskligheten än denna skillnad på två reaktorer, åt sidan. Eller också stoppade man undan problemen i den stora utredningssäck med enligt min mening totalt omöjliga direktiv som kallas miljöoch naturresursutredningen. På detta sätt innebar den borgerliga trepartiregeringens intåg på arenan i många avseenden ett stillestånd på miljövårdens område som nu måste brytas. En annan förklaring till detta förhållande kan vara en ideologiskt betingad motvilja hos de borgerliga partierna att låta samhället ingripa med kraft mot företag och enskilt vinstintresse för att hävda allmänintresset. Särskilt påtagligt kommer det här till uttryck inom naturvården där ambitionen ju närmast har varit att luckra upp det skydd för allmänintresset som socialdemokratin skapat. En regering som vill ge marknadskrafterna så fria tyglar som de borgerliga partierna önskar kommer på miljövårdens område lika väl som när det gäller näringspolitikens alltid att vara på efterkälken i utvecklingen. Att tillämpa principen att samhället skall ingripa först när någonting går på tok har visat sig vara ett dåligt recept på näringspolitikens område. På miljöpolitikens och naturvårdens område är det rena katastrofen. Där måste vi ha en planerad hushållning. Att ha en regering som inte vill acceptera en sådan ordning är ungefär detsamma som att sätta bocken till trädgårdsmästare. Det finns också de som tror att man skulle lyckas lösa miljövårdens problem om man avstod från att utveckla industrisamhället. Eftersom jag på sista tiden sysslat med att genomföra en näringslivsutredning för mitt eget hemlän, Sörmland, vet jag vilka bekymmersamma konsekvenser ett dåligt utnyttjande av vår industriella kapacitet skulle få också för miljövården. En aktiv miljövård förutsätter först och främst att vi kan ta i anspråk högt utvecklad teknik, men också att vi har ekonomiska resurser som gör att vi klarar de kostnader som ett gott skydd för natur och mi är förknippade med. Om den bekymmersamma situation som vi har inom bl.a. den sörmländska industrin inte kan brytas, om trenden i utvecklingen skulle fortsätta som hitintills, kan icke de många dåliga arbetsmiljöerna avvecklas. Kommunerna får inte ekonomiska möjligheter att göra de insatser på värmeförsörjningens, trafikförsörjningens och vattenförsörjningens områden som är så utomordentligt angelägna för att vi skall kunna skapa en bättre miljö. Gamla bostadsmiljöer kommer att finnas kvar. Detta för att bara nämna några exempel på konsekvenserna. Föreställningen om att ett fattigare samhälle skulle kunna ge alla människor en bättre livsmiljö är och förblir en reaktionär flykt från den verklighet i vilken vi lever. En fortsatt uveckling av industrisamhällets möjligheter under en planerad hushållning med inriktning på människans behov och en förtänksam omsorg om natur och miljö är och förblir en nödvändighet, om vi vill uppnå målet att trygga alla människors rätt till en god livsmiljö.

Herr talman! Även om det är frestande att närmare granska en del av herr Lundkvists påståenden, avstår jag för att i stället ge några synpunkter på den framtida naturresurs-, hushållningsoch miljöpolitiken. Jag tycker faktiskt att framtiden är intressantare än det som ligger bakom oss. Vi har förmånen att bo i ett land som är rikt på naturtillgångar. Dessa tillgångar har skapat förutsättningar för det relativa välstånd som utvecklats. Sala silvergruva och Falu koppargruva gav en gång i tiden rikedomar, som gjorde det möjligt att av bonderiket Sverige bygga upp en dåtidens stormakt. Sedermera har järnhanteringen i Bergslagen och de lappländska malmfälten, skogarna, den goda åkerjorden och den billiga vattenkraften bildat en plattform för välståndsutvecklingen. Under de senaste årtiondena har emellertid exploateringen av naturresurserna drivits i allt snabbare tempo runt om i världen. Allt fler börjar inse att detta inte kan fortgå utan allvarliga konsekvenser. Vi människor är helt beroende av naturen, och vi är som levande varelser i själva verket en del av naturen. Genom att en växande mänsklighet vill höja sitt materiella välstånd ställs allt större krav på naturen. På detta sätt har vi på många håll nått mycket nära de gränser som tillgängligheten hos naturresurserna sätter för vår tillvaro. Samtidigt har de ökade kraven på välstånd lett till ökad ojämlikhet i fördelningen av naturresurserna. Alla har inte med samma kraft kunnat hävda sina anspråk. De förut svaga har fått ge vika för de redan starka. Därmed har stor grupper av människor nalkats gränsen för överlevnad. Det är den gräns innanför vilken man inte ens får sina primära behov tillfredsställda och därmed inte heller kan överleva. På det här området finns optimister som utgår från att alla problem löser sig, att fysisk brist aldrig uppstår därför att prisbildningen reglerar efterfrågan. Andra menar att resursslöseriet redan medfört skador, bl.a. på miljön, som inte kan repareras och att fler och fler människor kommer att hamna i närheten av eller innanför den gräns där vi riskerar vår överlevnad. Här måste vi som politiker ta ansvar. Vi kan inte skjuta problemen framför oss och hoppas på försynen. Vårt ansvar mot framtida generationer kräver att vi inte bara fördelar resurserna mer rättvist mellan oss utan också anpassar vår förbrukning så, att våra efterkommande kan utforma sitt liv efter samma förutsättningar som vi. Medvetandet om detta ansvar låg till grund för trepartiregeringens beslut att tillsätta en utredning med uppgift att lägga fram förslag till riktlinjer för den framtida naturresursoch miljöpolitiken. Därmed har också — mer uttalat än tidigare — skett en direkt koppling mellan resurshushållning och aktiv miljöpolitik. Det är ett grepp som är nödvändigt om vi skall få en i verklig mening förebyggande miljövård. Redan i direktiven till naturresursoch miljöutredningen har slagits fast att riktlinjerna för den framtida naturresursoch miljöpolitiken måste bygga på en ekologisk grundsyn. Det innebär inte att vi har begärt att kommittén skall föreslå en total omformning av vårt samhälle. Men det nya synsätt och de nya värderingar som här kommer in i bilden ändrar våra målsättningar och därmed kursriktningen för vår politik. Människornas olika aktiviteter innebär ingrepp i ekosystemen. Ingen menar att vi helt skall underordna oss naturen och låta oss inlemmas i ett totalt ekologiskt system: Det vore att uppge väsentliga välfärdsmål. Vi människor skall självfallet också i fortsättningen utnyttja de möjligheter som erbjuds genom att tillvarata vad naturen kan ge utan att levnadsbetingelserna för våra efterkommande äventyras. Det gäller alltså för oss att ta reda på vad ekosystemen tål utan att balansen rubbas — med andra ord var toleransgränserna går. De mål jag här försökt ange kan vi nå genom att vid utformningen av framtidssamhället konsekvent ta hänsyn till det kunnande som finns inom de ekologiska vetenskaperna i vid bemärkelse. Jag vill hävda att avigsidorna hos vårt industrialiserade och högeffektiva välfärdssamhälle, som vi i dag kan iaktta, i stor utsträckning har sin förklaring i bristfälliga kunskaper i ekologi hos samhällsbyggarna. Målet måste vara att få fram ett samspel mellan teknologiskt, ekologiskt och ekonomiskt kunnande, där alla är medvetna om att de ekologiska sammanhangen inte kan rubbas av vare sig tekniska finesser eller ekonomiska transaktioner. Jag hoppas att vi därmed också skall kunna undvika den polarisering som nu föreligger mellan det industrisamhälle som ger oss materiell välfärd å ena sidan och resursslöseri och miljöskador å den andra sidan. Genom att ge ekologin en mer framskjuten plats i planering och samhällsbyggande kan vi tränga djupare in i våra problem på naturresursoch miljöområdet. Hittills har vi i Sverige under allmän politisk enighet främst ägnat krafterna åt att försöka komma till rätta med de skador på natur och miljö som uppkommit genom den verksamhet som bedrivits. Goda resultat har uppnåtts, kanske främst genom effektivare rening av avloppsvatten och minskade utsläpp i luft och vatten. I samband därmed har ett omfattande lagstiftningsarbete skett. Till stor del har detta varit en pionjärinsats, som väckt internationellt intresse. Samtidigt tror jag det är klokt att erkänna att ambitionsnivån inte alltid varit förenlig med det praktiskt möjliga. Lagstiftningen har bildat en fasad, vars skönhet delvis varit skenbar. Vad vi hittills sysslat med på miljösidan kan sägas vara reparationer. Jag säger inte detta som kritik utan mer som ett konstaterande av att det har varit nödvändigt för att nå snabba resultat. Nu är tiden inne att gå vidare. Vid sidan om den reparativa miljövården skall vi ta mer omfattande grepp, där syftet är att förebygga misstag, att förebygga skador på miljön. Vi får därmed en mer offensiv miljöpolitik, som kopplas till en politik för hushållning med naturresurserna. En sådan politik ger också möjlighet tillen breddning och fördjupning av de välfärdsmål som hittills varit vägledande för samhällsutvecklingen. Vi måste öka medvetandet om att det inte är höjden av välfärd att år från år höja den materiella standarden. Prylsamhället är symbol för ytlighet. Vi måste i stället inrikta oss på att få till stånd sådant som ökad mänsklig gemenskap, meningsfullt arbete och stimulerande fritidsaktiviteter. Vi måste med andra ord i högindustrisamhället ställa ökad livskvalitet som ett angelägnare mål än ständigt högre materiell standard. Jag är angelägen om att slå fast att jag inte är ute efter en centralstyrd planering för hårdhänt ransonering eller styrning av användningen av resurserna. Det är tvärtom så att om vi inte redan nu går in för en bättre hushållning med naturresurserna och en planering baserad på en ekologisk grundsyn så tvingas vi förr eller senare in i en situation, där alternativen är styrning och ransonering eller direkt brist. Det primitiva framtidssamhälle som utmålats av somliga är för oss i centern inte något eftersträvat mål, utan kan vara en vision av vad utvecklingen kan leda till, om vi blundar och kör vidare utan att vidta några åtgärder. Vi skall inte hushålla för att skapa brist utan för att säkra tillgången på för mänsklig välfärd väsentliga naturresuser. Till dem skall vi räkna en god miljö. Det blir en central uppgift för naturresursoch miljökommittén att närmare redovisa hur det ekologiska kunnandet kan och bör påverka utformningen av det framtida samhället när det gäller produktionsteknik inom industri, jordbruk och skogsbruk, bebyggelse, energioch transportsystem etc. I vår strävan att öka effektiviteten i produktionen har vi människor ofta låst oss i stora komplicerade 'system, som genom sin bundenhet till speciella produktionsmål är sårbara. Detta bör man i fortsättningen söka motverka genom att sträva till en uppdelning av de stora produktionssystemen i flera små, utbytbara enheter. Ett sådant system bör kunna anpassas till den vid varje tidpunkt aktuella situationen genom förändringar av enskilda delsystem. Det är en välkänd princip att valfrihet i produktionssystemen på kort sikt kan ge sänkt effektivitet. Utslaget över längre tid ger den mindre risker och större anpassningsmöjligheter vid störningar och därmed också ett bättre totalresultat. Detta resonemang tillhör grundstenarna i centerns idé om det decentraliserade samhället. I en motion till årets riksdag påpekas den ökade sårbarhet som karakteriserar det moderna samhället. Där har vi särskilt behandlat jordbruket och livsmedelsförsörjningen. Det slutliga syftet med det utredningsarbete som nu igångsatts är att få principerna om resurshushållning baserad på en ekologisk grundsyn omsatta i praktisk politik. Jag hoppas att dessa tankegångar skall uppfattas som en utmaning till näringsliv och samhälle att inom de ramar som naturen ger finna vägar för fortsatt framåtskridande. De bör också ses som en uppfordran till alla som ägnar sig åt ekologi att omsätta sitt kunnande i riktlinjer för praktiskt Arbetet med att finna långsiktiga riktlinjer för naturresursoch miljöpolitiken får inte hindra oss att arbeta med lösningen av akuta problem. I en motion föreslår vi i år ytterligare 10 miljoner för kalkning av sjöar. Vi föreslår även 50 miljoner i ytterligare medel för att snabba på en bättre teknik i avfallshanteringen och återvinningen. I dagarna har det kommit larmrapporter om att vissa byggnadsmaterial, som baseras på alunskiffer, avger radongas och därmed utgör en cancerrisk. I går tog Birgitta Dahl upp denna fråga i kammaren i form av ett i mitt tycke våldsamt angrepp på såväl regeringen Fälldin som den nuvarande regeringen. Fru Dahl fann det upprörande att man inte snabbt hade tillsatt en utredning. Min uppfattning är att fru Dahls upprördhet kanske mera var valtaktiskt betingad än sakligt motiverad. Frågan är komplicerad och ingalunda ny. Och de uppgifter som föreligger är inte helt entydiga. Efter diskussion med experter och departementalt arbete så fanns den 27 september i fjol direktiv färdiga för en utredning. Utredningen skulle bl.a. senast den 1 maj lägga fram en delrapport. Vad som hänt i departementet sedan dess känner jag inte till. Jag är förvånad över att regeringen med det förarbete som hade gjorts inte fört frågan vidare förrän i dag. Men jag ifrågasätter å andra sidan om dessa några månaders fördröjning ger Birgitta Dahl rätt att sätta sig som domare. Birgitta Dahl sade i går att problemen med radon varken är nya eller okända. Det är sant. Men frågan blir då naturligtvis: Varför gjorde inte socialdemokraterna i regeringsställning någonting åt den här frågan vid den tidpunkten? Herr talman! Jag har i detta anförande försökt att i huvudsak rikta blickarna framåt och understryka det ansvar som dagens politiker har för framtidssamhället. Min slutsats är att vi på ett helt annat sätt än hittills måste låta kravet på en långsiktig och på ekologisk kunskap baserad hushållning med naturresurserna vägleda vårt handlande. Vår generation har ingen rätt att förslösa naturtillgångarna för kommande generationer. Och detta, herr talman, är i ett längre perspektiv grundläggande för våra möjligheter att uppnå en rad viktiga samhällspolitiska mål.

Herr talman! Det sista som Anders Dahlgren sade är vi naturligtvis helt överens om. Men då är ju frågan: Hur skall vi komma dit? När Anders Dahlgren hade redovisat det som vi är överens om så sade han: Jag vill inte för min del — det vill jag gärna stryka under — vara med om att vi skall ha något slags planerad hushållning, utan det här skall skötas på något annat sätt. Han tog alltså tillbaka de verktyg som jag föreställer mig att också Anders Dahlgren måste arbeta med om vi skall nå de mål som vi på den här punkten kan vara eniga om. Det är där jag är så kritisk emot centerpartiets agerande. Jag har tidigare i den här kammaren högläst ur de direktiv som trepartiregeringen gav naturresursutredningen. Jag kan konstatera att man gett utredningen i uppgift att till 1981 klara ut hur vi skall utnyttja naturresurserna så att det stämmer med en ekologisk grundsyn samt konkretisera begreppet livskvalitet och vad som skall avses med en nivå på den. Detta skall ske sedan vi haft en aktiv samhällsdebatt. Egentligen är det ju ett paradis som Anders Dahlgren här redovisat att vi skall nå fram till. Men jag frågar mig: Hur skall vi klara allt detta inom den tidrymden och med den här typen av direktiv? Vi förvånar oss därför mycket över att när vi kommer med konkreta förslag på åtgärder som — under tiden vi arbetar med de långsiktiga målen — skulle kunna hjälpa oss att möta de många problem vi har för dagen, så får vi år efter år här i riksdagen möta avslag på den typen av motioner. Det har vi fått ifrån alla de tre borgerliga partierna. bara en sådan sak som diskussionen om handelsgödsel: Vi har sagt att vi nu behöver få en utredning, där vi försöker ta ett grepp om de här frågorna på ett annat sätt. Det är ju verkligen fråga om att vi löper risk att störa den ekologiska balansen. Men vi har fått avslag t.o.m. på den detaljfrågan. Och för ett åtgärdsprogram mot föroreningarna i trafiken har vi också fått avslag. Det är detta som är så konstigt: Å ena sidan målar man upp så stora och granna och så riktiga mål, men å andra sidan vill man inte utnyttja de verktyg som man måste använda. Jag minns att Anders Dahlgren när han började som jordbruksminister sade, att när det gäller t.ex. våra virkestillgångar — det är ju också en resursfråga, hur vi skall hushålla med dem — så får branschen sköta det. Vågar man då påstå, efter att Anders Dahlgren har gjort sina erfarenheter som jordbruksminister och har kommit fram till denna inställning om de höga mål vi skall ha, att vi nu kan vara överens om att vi för denna typ av naturresurser måste försöka ha en planerad hushållning under samhällets ansvar för att kunna garantera ett riktigare utnyttjande än vi annars skulle få?

Herr talman! Anders Dahlgren frågade mig dels vad det kan ha berott på att åtgärder inte vidtogs redan under den socialdemokratiska regeringens tid, dels vad som föranledde mig att nu vara så upprörd. Låt mig erinra om att Anders Dahlgrens eget anförande handlade om att mycket i vår miljövård hittills har fått ägnas åt att reparera skador som vi har dragit på oss genom verksamhet vars farlighet vi från början inte har varit tillräckligt medvetna om.

Det föranledde också omedelbart varningar — det var redan 1972 — och det ledde till att tillverkningen av den s.k. blå lättbetongen upphörde 1975. Att jag nu är så upprörd beror på att det var under energikommissionens arbete som frågorna verkligen för första gången på allvar uppmärksammades, bl.a. därför att energisparåtgärder, som att man tätar hus, kan innebära att man gör precis motsatsen till vad man gör på arbetsplatser, t.ex. gruvor, där det finns radongas. Där vill man ha större luftväxling för att minska riskerna. Tätningen av hus kan medföra att riskerna i stället höjs väsentligt. Och då var det bråttom, Anders Dahlgren, för att inte energisparprogrammet skulle komma i gång utan att de motåtgärder som krävdes för att ta hänsyn just till detta problem hade hunnits med. Jag håller med om att folkpartiregeringen har misskött denna fråga. Men de här åtgärderna var så brådskande att de borde ha vidtagits redan på våren 1978 när Anders Dahlgren och Elvy Olsson fick en föredragning och varningar från flera håll. Av tidningsuppgifter häromdagen framgår att myndigheterna har uppfattat det så, att det var motsättningar mellan jordbruksoch bostadsdepartementen — två centerpartistiskt ledda departement — som i själva verket ledde till att man inte fick i gång detta arbete. Jag skulle därför vilja fråga: Är detta en felaktig uppgift? Fanns det andra skäl till att man inte insåg allvaret eller inte förmådde dra i gång denna verksamhet i tid för att förhindra att sparprogrammet på denna punkt skulle få negativa effekter?